Herr talman! Då kommer väl den andra ytterligheten här och ska uttala sig för Vänsterpartiets räkning. Det betänkande som vi ska fatta beslut om i dag bygger på en samarbetsproposition mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet plus ett antal motioner från två allmänna motionstider. På en punkt, nämligen när det gäller småviltsjaktens ställning i de nya viltvårdsområdena, har en utskottsmajoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern ändrat i propositionens förslag. Jag återkommer till det. Jag tänkte börja med att ta upp några principiella utgångspunkter som har varit vägledande för oss i Vänsterpartiet när vi jobbat med jakt och viltvårdsfrågor. Jag vill börja med att säga att jakt är nödvändigt. En självreglerande utveckling av vilda djurslag skulle leda till orimliga konsekvenser för samhället. Naturen strävar ju efter att skapa en balans mellan olika arter. Den här balansen påverkas av en massa olika faktorer, tillgången på mat, förändringar i klimat och människans aktiviteter i övrigt för att nämna några. Jordoch skogsbruk har över tiden ändrat förutsättningarna för vilka viltslag som gynnas och missgynnas. Introduktion av främmande arter har också rubbat balansen. Om man inte skulle bedriva jakt på vissa viltslag skulle både skador på växande gröda och skog, trafikolyckor, epizootier och sjukdomsspridning få orimliga proportioner. Jakt är alltså viltvård, och viltvård ska vara den viktigaste grunden för jakt enligt vårt sätt att se det. Inga andra skäl är viktigare än det. Jakt är också en del av det svenska kulturarvet - från början självklart som en förutsättning för möjligheten att faktiskt överleva i det här klimatet sedan som en del av viltvårds och naturintresset. Men med tanke på de känslor som jaktfrågor väcker, ofta på tvärs mot politiska uppfattningar i övrigt, kan man undra över vad det är i jakten som gör jaktfrågor så känslomättade. Vi har kanske trots allt inte utvecklats särskilt mycket sedan vi alla var jägare och samlare. Det finns ytterligare ett argument, och det är att jakt fortfarande är en del av självhushållningen för ett stort antal människor. Jag kan bara som ett exempel nämna att varje år fälls ca 100 000 älgar i Sverige. Om man grovt beräknar medelvikten till 100 kilo per älg innebär det ca 10 000 ton älgkött. Merparten av detta kommer inte ut i handeln utan konsumeras privat. I en studie av mål 6-området har man konstaterat att för de ca 50 000 jägarhushållen i det här området utgör kött från jakt huvuddelen av det kött som konsumeras i hushållet. Det finns all anledning att ha en positiv syn på det kött som man konsumerar från de vilda djuren. De har ändå levt ett naturligt liv så länge de har haft sitt liv, till skillnad från en hel del av de djur som vi föder upp enbart för konsumtion. Jakt är alltså en viktig och nödvändig del av viltvården i Sverige. Därmed inte sagt att det inte förekommer avarter och att det finns anledning att ifrågasätta både vissa jaktformer och viss jakt. Det finns förvisso också oseriösa jägare och jaktutövare. Men min erfarenhet är att majoriteten av jägare i Sverige är både naturintresserade, kunniga och seriösa. Den andra utgångspunkten handlar om vem det är som ska få utöva jakt och bedriva viltvård. För Vänsterpartiets del är det kunskap och intresse som ska var avgörande för vem som får jaga, inte det privata ägandet eller ekonomiska förutsättningar. Det är kanske den stora ideologiska skillnaden mellan Moderaterna och Vänsterpartiet. För oss är det en demokratifråga att även den som inte är markägare eller har små jaktmarker ska ha möjlighet att jaga till en rimlig kostnad också på större arealer än de egna i de fall man har egna jaktmarker. Det beslut som vi ska fatta i dag ger ju möjligheter till det. Det har också varit en av grunderna till vårt ändrade ställningstagande när det gäller småviltsjakten. Den tredje utgångspunkten handlar om djuren själva. Det är ett hårt liv för de vilda djuren. I kampen för överlevnad och artens fortbestånd handlar det om att äta eller ätas. Sverige har som nation förbundit sig att bevara alla i landet naturligt förekommande arter i livskraftiga bestånd. Just nu är en rovdjursutredningen ute på remiss. Utan att föregripa den - vilket jag inom parentes sagt tycker att Carl G Nilsson gjorde när han tog upp detta med nödvärnsrätten eftersom den behandlas i den utredningen - är det i alla fall tämligen uppenbart att för att leva upp till Sveriges åtaganden måste antalet stora rovdjur öka. Flera stora rovdjur innebär ett högre tryck på bytesdjuren. Frågan är ju då var på den skalan rovdjuret människan ska placeras in. Vad kommer det att innebära för jakten med fler rovdjur? Naturligtvis kommer det att uppstå en konkurrenssituation mellan rovdjur och mänskliga jägare. I den situationen är det naturligt att de tvåbenta jägarna får ta hand om det som blir över när de vilda rovdjuren har tagit sitt, även om det skulle innebära färre jakttillfällen och mindre jaktutbyte. Det här var de utgångspunkter som vi hade när vi förhandlade om den proposition som betänkandet bygger på. I huvudsak handlar den om hur viltvården ska organiseras och också om en ny roll för Jägareförbundet. I fortsättningen ska regeringen ställa tydliga krav på vilka prestationer Jägareförbundet ska utföra så att de kan följas upp och utvärderas. Vi har ställt oss bakom propositionen i dessa delar. Det här med jaktvårdsområden är ju en gammal företeelse i Sverige. Faktum är att det började redan 1912 med en frivillig samverkansform. Men det var inte förrän i 1938 års lag som man införde det här momentet av tvångslagstiftning. Det gjorde man därför att det inte fungerade med frivillighet. I dag finns det en väldigt bra fungerande modell i Sverige. Den absoluta merparten av jaktvårdsområdena fungerar ju också mycket bra. En nyhet i propositionen är den ändrade roll och det vidgade uppdrag som länsviltnämnderna ska få. Bl.a. ska de föreslå vilka viltvårdsåtgärder som ska prioriteras. Den prioriteringen kan sedan ligga till grund för jägarorganisationernas ansökningar om medel ur jaktvårdsfonden. Länsviltnämnden ska också utvärdera de båda jägarförbundens arbete med jakt och viltvårdsfrågor. Den här utvidgade uppgiften har vi ansett motiverar ett krav på politisk representation i styrelsen och att ordföranden i länsviltnämnden är politiskt utsedd och inte representerar en intressegrupp. Herr talman! Sedan har vi då småviltsjakten. I ett avseende har vi frångått propositionens förslag. Det gäller frågan om vilka djurslag som ska omfattas av viltvårdsområdeslagstiftningen. Frågan är ju inte enkel i sak. Att frångå ett framförhandlat förslag kräver förstås noggranna överväganden. Utskottet har ju också bett Lagrådet om ytterligare förtydliganden när det gäller småviltsjakten. Bakgrunden till både propositionens och utredningens förslag, som var ännu mer begränsat än propositionens, är ju tolkningen av det stärkta egendomsskyddet som blir följden av att Sverige införlivar Europakonventionen om mänskliga rättigheter i grundlagen. Enligt nuvarande tolkning krävs det att en begränsning av egendomsskyddet, dvs. rätten att göra vad man vill på sin mark, bara får ske om syftet är av angeläget allmänt intresse. Frågan om angeläget allmänt intresse var också en fråga som diskuterades i samband med miljöbalken, och även där kom protester mot inskränkningar från markägarhåll. Frågan gäller alltså om småviltsjakt är att betrakta som ett angeläget allmänt intresse. Finns det några bärande skäl att skilja på olika viltslag i lagen om viltvårdsområden ur den aspekten? Efter att ha diskuterat, tänkt och pratat med företrädare för olika intressen och funderat igen har jag och Vänsterpartiet kommit fram till att det inte finns det. Vi har alltså ändrat oss. Jag ska ge några skäl till det. Det finns inga juridiska skäl i dag. Lagrådet har klart uttalat att det här är en politisk bedömning. Det finns alltså inga lagtekniska hinder för att låta småviltsjakten finnas kvar i den nya viltvårdslagen. Småvilt ingår ju i dag i de viltslag som omfattas av gällande lagstiftning. Därmed ryms detta inom ramen för det stärkta egendomsskyddet och måste anses utgöra ett angeläget allmänt intresse i dag. Det är alltså inte frågan om någon uttunning. Lagrådet säger ingenting om att den befintliga lagstiftningen är uttunnad. Det finns alltså ingen anledning att skilja på olika viltslag. Ett tredje argument, som jag också tycker har vägt tungt, är att det har visat sig att dåligt arronderade fastigheter är betydligt vanligare i hela landet än jag hade kännedom om. Det finns exempel på fastigheter som är 50-60 meter smala och kilometerlånga både i södra, mellersta och norra Sverige. Det är inte bara i de delar av Dalarna där vi har andra majoritetsregler som det här förekommer. Dåligt arronderade fastigheter var för övrigt ett av skälen till den ursprungliga lagstiftningen 1938. Jag tycker att det är ytterligare ett skäl att inte skilja på olika viltslag. Det är alltså en hel del information som har kommit fram under beredningen av ärendet. För mig är det självklart att ta till mig, lyssna och dra konsekvenserna av det. För att vara väldigt tydlig har jag också försökt väga argumenten mot varandra och inte i första hand ta ställning för eller emot olika intressegruppers önskemål. Det är ett svagt argument att stödja eller gå emot ett förslag enbart för att det kommer från en intresseorganisation. Det måste vara argumentens tyngd som fäller avgörandet. Herr talman! Det finns ytterligare ett par frågor i detta betänkande som jag vill kommentera. Det är många frågor som inte tas upp i propositionen, och utskottet har gjort ett tillkännagivande om att regeringen ska lämna en samlad redovisning av vissa andra jaktfrågor och återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder man planerar. Jag vill säga något lite om ett par av dem, som berör jakten främst uppe i norra Sverige. Några av dessa frågor ligger på utredningen om en ny rennäringslagstiftning, men ämnet är betydligt vidare än så. Inte minst handlar det om lokalbefolkningens möjligheter och i vissa fall kanske också rättigheter när det gäller jakt och fiske. Det är en oklar situation i dag vad beträffar icke renskötande samers rätt. En större andel av fjäll och inlandsbefolkningen än vad många känner till har samiskt påbrå, även om de inte är renskötare. Denna oklarhet hindrar utvecklingen av ett lokalt näringsliv i dessa delar av landet - bl.a. en ökad satsning på naturturism där jakt och fiske kan utgöra en del. En annan källa till irritation är den s.k. dubbelregistreringen av älgjakt. Dubbelregistrering betyder att olika jaktlag - dels renskötande samer, dels markägare - har jakträtt på samma mark och kan jaga samtidigt utan att veta om varandra. Både ur viltvårdssynpunkt och ur säkerhetssynpunkt är detta ett problem som måste lösas, så att både de samiska rättigheterna, lokalbefolkningens behov och viltvård och säkerhet kan garanteras. Ytterligare en fråga som behöver ses över är allmänningslagstiftningen och den betydelse den har för att bl.a. utveckla former av lokal förvaltning när det gäller jakt och fiske. Många av dessa frågor berör på olika sätt förutsättningarna för människor att bo i och utveckla sin bygd i Norrlands inland, och det är av avgörande betydelse för framtiden att alla berörda får en demokratisk möjlighet att delta i sådana diskussioner. Slutligen, herr talman, vill jag kommentera vår reservation. Utskottsmajoriteten har ju i ett tillkännagivande öppnat för jakt på säl. Vi anser inte att det är ett bra beslut. I dag har Naturvårdsverket möjlighet att utlysa skyddsjakt på säl. Vi tycker att det räcker. Det är uppenbart att säl upplevs som ett stort problem för yrkesfisket främst längs Norrlandskusten, men frågan är om utskottsmajoritetens förslag står i proportion till problemet. Minskad fisktillgång har förstås många olika orsaker, och sälen är bara en. Jakt på säl är svårt. Möjligen är det t.o.m. den svåraste jaktformen vi har i Sverige. Träffytan är liten. Ofta jagas säl från en båt som inte ligger stilla. En påskjuten säl dyker, och man får sällan chans till ett andra skott. Frågan är om jaktlagens krav på en human jakt kan uppfyllas. Trots det finns det tillfällen då detta måste prövas, men vi anser definitivt att den möjlighet som Naturvårdsverket har i dag är fullt tillräcklig. Därav kommer vår reservation, som jag således vill yrka bifall till. Allra sist, herr talman, skulle jag vilja ta tillfället i akt att tacka vår ordförande Dan Ericsson för ett väl skött värv under de två år som han har varit vår ordförande. Jag förstår att du ser fram emot att börja på ett nytt arbetsområde och önskar dig lycka till i det arbetet.

Herr talman! Tack för den lyckönskan! Men nu måste jag replikera på Maggi Mikaelssons anförande. Man måste fråga sig varför Vänsterpartiet först träffar en uppgörelse med Socialdemokraterna i regeringen och Miljöpartiet för att sedan, när ärendet ska behandlas av riksdagen, träffa en ny uppgörelse med Socialdemokraterna här i riksdagen och Centerpartiet. Det är rätt snabba kast, minst sagt. Maggi Mikaelsson försökte säga att det inte finns några juridiska skäl anförda i Lagrådets synpunkter på utskottsmajoritetens lagförslag, men det är faktiskt det som det gör. Jag kan citera direkt ur Lagrådets svar: "Respekten för grundlagen och hänsynen till konsekvenser för framtiden kräver emellertid att i riksdagens lagstiftningsarbete begreppet angelägna allmänna intressen inte ges en uttunnad innebörd". Så säger man att Lagrådet inte kan "undgå att konstatera att den argumentation som regeringen framför i propositionen - framstår som övertygande". Man säger alltså att det är regeringens argumentation i denna del som är övertygande. Senare säger man så här: "Det kan inte uteslutas att domstolen" - alltså Europadomstolen - "skulle kunna finna att den föreslagna regleringen av småviltsjakten utgjorde ett oproportionerligt intrång i markägarens rätt till jakt". Det är väl rätt tydligt vad Lagrådet egentligen tycker om utskottsmajoritetens förslag. Man tycker inte att det är bra. Man tycker att regeringens förslag är tillfyllest, och man ser risken för att det kommer att falla i en domstol. Min fråga är varför Vänsterpartiet har ändrat sig och har en uppfattning i regeringssamarbetet och en i riksdagssamarbetet. Det är inte riktigt som Maggi Mikaelsson säger, dvs. att det inte finns några juridiska skäl för att avvisa utskottsmajoritetens förslag. Det finns det enligt Lagrådet.
Herr talman! Jag tyckte att jag ägnade en ganska stor del av mitt anförande till att förklara varför vi hade ändrat oss, Dan Ericsson. Det har inte varit helt enkelt att göra det. Det är en svår avvägning. Jag har påtalat det flera gånger. Det man kan göra är att försöka ta till sig så många argument som möjligt och lyssna till så många uppfattningar som möjligt och försöka bilda sig en egen uppfattning. Vilka partier som sedan väljer att stödja den uppfattningen är det inte i Vänsterpartiets sak att avgöra. I detta fall är det Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har gemensam uppfattning. Det är bra att det har blivit en majoritet för den modell som vi har fastnat för. När det gäller den lagstiftning vi har i dag kan jag säga att småviltsjakten innefattas i jaktvårdsområdeslagstiftningen. Den utredning som utredde det stärkta egendomsskyddet konstaterade att då gällande lagstiftning inte innebar någon inskränkning i det allmännas rätt. Det innebär att vi inte har gjort någon förändring. Samma sak gäller när denna lag träder i kraft som i dag. Då kan man inte heller säga att det har skett en uttunning. Nu har jag inte med mig Lagrådets yttrande, men man säger på ett annat ställe i yttrandet att man inte vill lägga sig i politiska överväganden. Man pratar också om att Europarådskonventionen på många håll tycks innebära ett svagare skydd för det allmännas intresse än svensk lagstiftning. Jag kan gärna peka ut det vid ett senare tillfälle, när jag har papperen framför mig. Jag vill i alla fall hävda att man kan läsa Lagrådets yttrande utifrån vad man vill läsa in i det. Jag hävdar att Lagrådet tydligt säger att gällande lagstiftning inte är oförenlig med det stärkta egendomsskyddet. Det beslut vi ska fatta är mer av politisk natur.
Herr talman! Där ser man att man uppenbarligen kan läsa dokument på olika sätt. Jag delar alltså inte Maggi Mikaelssons uppfattning. Jag tycker att Lagrådet är rätt tydligt. Lagrådet tycker att regeringens förslag i denna del är bra. Det finns risk för att vi fälls i Europadomstolen om utskottsmajoritetens lagförslag antas. Vi kommer nog inte längre i den delen. Vi kan också konstatera att det är lite svajigt vad gäller regeringssamarbete och riksdagssamarbete, men det får stå för Vänsterpartiet. Jag hade också en annan fråga. Jag tog upp framtiden för älgjakten. Ibland kommer det propåer om att man på nytt ska röra i det system vi har. Jag skulle bara vilja fråga Maggi Mikaelsson om det är så att Vänsterpartiet tycker att det system vi nu har, som faktiskt är en garant för dem med mindre marker att kunna fälla vuxen älg åtminstone en gång om året, är bra och att vi kan behålla det för lång tid framöver.
Herr talman! Man kan se på det befintliga älgjaktssystemet på olika sätt. Om man försöker ha den principiella uppfattning som jag redovisade tidigare är det i första hand markernas förmåga att bära fram en älgstam som är det viktiga. Det är inte självklart att den som är markägare ska ha rätt att skjuta en vuxen älg. Detta är en fråga som vi inte har diskuterat i Vänsterpartiet. Det är min personliga uppfattning. Man kan hitta olika sätt att lösa det. Man kan diskutera jakttider och annat, och det är bl.a. därför vi är överens om att vi ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med dessa frågor. För mig är utgångspunkten att man ska få jaga så mycket älg som marken kan bära. Jag hade en gång i tiden fyra hektar åker. Jag kan lova att de inte födde någon älg. Men den marken ingick i ett jaktvårdsområde, vilket gjorde att jag hade möjlighet att jaga. Det tycker jag var bra. Jag hade inte tyckt att det hade varit rimligt att jag skulle ha haft möjlighet att sitta själv på min lilla åkerlapp och skjuta en vuxen älg varje år.
Herr talman! Maggi Mikaelsson började sitt anförande med att säga att jakten inte ska kopplas till det privata ägandet. Jag sade ju i mitt inledningsanförande, för att upprepa det, att Vänstern aldrig har värnat enskilt ägande. Det har Maggi Mikaelsson nu själv bekräftat. Följdfrågan blir: Vad innebär påståendet att jakträtten inte ska kopplas till det privata ägandet? Är det någonting som ska ingå i allemansrätten? Fortsättningsvis säger hon att jakten ska kunna ske till en rimlig kostnad. Vad är då en rimlig kostnad? Ett av motiven till den utredning som startade för sex år sedan var att det fanns motioner i Sveriges riksdag om att man borde prispröva jaktarrenden, för det ansågs att de var för dyra. Samma utredning kom fram till att det inte fanns någon sådan anledning, utan att det faktiskt var på det sättet att priserna för jaktarrenden bedömdes som skäliga. Det rimliga med priser är ju vad en köpare och en säljare kommer överens om, eller vill Maggi Mikaelsson på nytt ta upp frågan om att vi politiskt på något sätt ska pröva priset på jakt och jakttillfällen?
Herr talman! I dag regleras jakträtten i jaktlagen och den följer markägandet. Jag har inte för avsikt att föreslå någon ändring av det. Däremot är det viktigt att även den som inte äger mark eller den som äger små marker ska ha möjlighet att utöva jakt, om man har intresse och kunskap för det, självfallet. Det är utgångspunkten. Därför tycker jag att det är bra med en viltvårdsområdeslagstiftning, som vi föreslår nu. Den ger de här möjligheterna på ett helt annat sätt än om man utgår från varje enskild markägare. I det fallet blir det de stora markägarna som får ett oproportionerligt stort inflytande. Jag har inte för tillfället någon avsikt att ändra i andra lagar än den som vi diskuterar i dag. Men är man inte markägare, men är intresserad av jakt och vill jaga, ska man också ha möjlighet att göra det. En möjlighet är om man kan ingå i ett jaktvårdsområde eller ha möjlighet att genom ett jaktvårdsområdes försorg få utöva sin jakt.
Herr talman! Det var bra att Maggi Mikaelsson tog tillbaka det hon sade och att jakträtten ska ligga kvar på det enskilda ägandet. Jag hade en helt annan fråga också, nämligen om nödvärnsrätten på varg. Har inte Maggi Mikaelsson noterat att det för över ett år sedan lades fram ett delbetänkande från den rovdjursutredning som just tog fram ett förslag om och pekade på nödvändigheten av att fatta ett delbeslut om möjligheten till skyddsjakt på varg?
Herr talman! Det finns inget förslag från regeringen och då har inte jag någon anledning att föregripa ett sådant förslag eller en sådan diskussion. Frågan om nödvärnsrätt tycker jag också är en svår fråga, eftersom den rätten är väldigt svår att kontrollera. Vi vet att det finns ett mycket utbrett varghat i vissa delar av Sverige. Jag är inte beredd att nu säga att nödvärnsrätten ska utvidgas till något mer än den är i dag. Jag skulle snarare, som en personlig uppfattning, vilja att den var strängare, men möjligen organiserad på ett annat sätt. Möjligen skulle man på ett enklare sätt få tillstånd att bedriva skyddsjakt eller skjuta ett djur som gör stor skada på tamdjur eller annat. Men det finns som sagt var inget förslag från regeringen, och det finns som jag ser det ingen anledning att diskutera den frågan här och nu.

Fru talman! Centerpartiet anser att det är av största vikt att Sverige har en effektiv och väl fungerande jaktpolitik. Jakten är viktig bl.a. som viltstamsregulator och som fritidssysselsättning för många människor, speciellt i glesbygden. En artrik och livskraftig fauna är dessutom en omistlig tillgång för hela svenska folket. Viltförvaltning i stora sammanhängande områden är något som också genomsyrar bl.a. Bernkonventionen och EU:s fågel och habitatdirektiv. Att, som nu görs, ändra benämningen "jaktvård" till "viltvård" möter därför ett starkt stöd från mig, och jag tror också att det har en god förankring hos den breda svenska allmänheten. Ur andra synvinklar framstår dock det betänkande som vi i dag ska behandla, Jaktens villkor, som ett kliv tillbaka. Tyvärr uppfyller regeringens proposition inte det krav som jag tycker att jag med berättigande kan ställa på att vi ska ha en effektiv och väl fungerande jaktpolitik och viltförvaltning i vårt land. Det är olyckligt. Låt mig ge några exempel på detta. De avser viltforskning och viltövervakning. Centerpartiet anser alltså att jakten har stor betydelse för vårt land. Mer än 500 000 människor är direkt eller indirekt berörda av jakten. Jakten är en naturlig och viktig del i viltvården och förvaltningen av våra viltstammar. Mot bakgrund av detta är det viktigt att viltforskningen och övervakningen av de jaktbara arterna tillförs erforderliga resurser. Det är angeläget att regelverken utformas så att viltövervakningen kan fortsätta med stöd av medel ur Jaktvårdsfonden. Dagens ordning för viltforskning och viltövervakning infördes redan 1939, och Centerpartiet ser ingen anledning att ändra på den. Den värdefulla kompetens som under årens lopp byggts upp riskerar nu att gå förlorad med regeringens förslag, som förmodligen kommer att realiseras i dag. Jag tycker att detta kan liknas vid en kapitalförstöring. Centerpartiet vill, i motsats till regeringen, att den kompetens som har byggts upp ska tas till vara även i framtiden. Ordningen för viltforskning och viltövervakning bör således inte förändras. Till Jaktvårdsfonden inflyter med nuvarande nivå på inkomsterna från det statliga jaktkortet ca 60 miljoner kronor per år. Dessa av jägarna inbetalade medel bör användas i jägarnas intresse. Regeringens förslag att dessutom ta medel ur Jaktvårdsfonden för att finansiera statens arbete med direktiv och uppföljning är oacceptabelt. Kostnader som avser åtgärder av mer allmänt intresse bör enligt min och Centerpartiets mening betalas av allmänna medel. Hit hör t.ex. rovdjursforskning och kostnader för uppspårning och omhändertagande av trafikskadat vilt. Jag yrkar med anledning av det anförda bifall till reservation nr 13 av mig själv m.fl. Självklart står jag bakom även övriga reservationer där mitt namn finns med, men jag väljer för tids vinnande, fru talman, att yrka bifall endast till den reservationen. Sedan till den omdiskuterade frågan om samordning av jakt. Regeringen har ju i sin proposition föreslagit att viltarterna ska särskiljas. Regeringen anser att det inte finns samma behov av samordning beträffande småviltet som beträffande de större viltslagen. Ett viltvårdsområde ska enligt propositionen kunna inrättas endast om samordningen inom området avser något av viltslagen älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin, björn, lo, järv eller varg. Viltvårdsområdet ska ju bl.a. främja vården av det vilda, av allt vilt. Vad är då viltvård? Jo, i propositionen föreslås en utmönstring av begreppet jaktvård, att ersättas med den något vidare definitionen viltvård. Begreppet viltvård ges en definition i 4 § jaktlagen. Bestämmelsen i jaktlagen, som för övrigt anpassats till EU:s direktiv, syftar till att samtliga i vårt land förekommande viltarter ska bevaras och ges skydd och stöd. I viltvården ingår t.o.m. att bevara viltarter som bara tillfälligt förekommer i vårt land.

Därtill ska läggas att det finns mycket stora regionala skillnader i Sverige. Därför blir konsekvenserna av det av regeringen framlagda förslaget svåra att överblicka. I de delar av landet som är starkt ägosplittrade - och de delarna är stora - kan de praktiska möjligheterna att bedriva småviltjakt avsevärt försvåras med regeringens förslag; detta bl.a. för att det enligt 35 § jaktlagen inte är tillåtet att med vapen avsedda för jakt färdas över annans jaktområde. Det måste ifrågasättas, vilket vi har gjort, om det är rimligt att fatta beslut enligt propositionen om en ny lag om viltvårdsområden som får så stora konsekvenser för den samordnade jakten och viltvården i landet samt för ett mycket stort antal människor; därav de motionskrav som framförts från vår sida och som en utskottsmajoritet nu tillstyrker. Fru talman! Sedan vill jag säga något om den stärkta ägande och förfoganderätten. Den 1 januari 18 § regeringsformen. Ändringen innebar bl.a. vissa inskränkningar i rätten att använda mark. Rådighetsinskränkningar får nu ske endast om det är nödvändigt för att tillgodose allmänna angelägna intressen. Vidare måste proportionalitet föreligga mellan vad det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar på grund av beslut om inskränkning av en fastighetsanvändning. Majoritetskravet för bildande och vidmakthållande av det nya instrumentet för jakt - viltvårdsområden som ersätter dagens jaktvårdsområden - höjs kraftigt från nuvarande nivå i det förslag som nu föreligger. Majoriteten ska utgöra hela fyra femtedelar av samtliga fastighetsägare som ska äga minst fyra femtedelar av viltvårdsområdets areal - alltså en väsentlig förstärkning av det s.k. egendomsskyddet. Jag delar således bedömningen att för att en enskild fastighetsägare ska behöva tåla att en sammanslutning av enskilda bestämmer om jakten på hans mark måste samordningen av jakten vara motiverad av ett allmänt angeläget intresse. Nu är det så att det föreligger ett stort antal rättsliga avgöranden om den lag om viltvårdsområden som vi i dag arbetar efter är förenlig med grundlagen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Fler rättsliga avgöranden är kanske att vänta på området. Vi får väl se vad de i så fall leder till. Hittills har det varit så att överprövande domstols avgöranden inte i något fall utfallit till jaktvårdsområdesinstitutets nackdel trots de mindre majoritetskrav som vi i dag arbetar efter och som finns i nuvarande lagstiftning om jaktvårdsområden. Frågor som varit uppe till prövning gäller bl.a. huruvida det råder s.k. proportionalitet vad avser enskildas skyldighet att tåla andra jägare på sin fastighet samt rätten att träda ur jaktvårdsområdet. Domstolarna är således på god väg att juridiskt reda ut var gränserna går i ett grundlags och Europakonventionsperspektiv. När en utskottsmajoritet nu väsentligt höjer nivån till 80 % av antalet fastighetsägare och till 80 % av ansluten areal tycker jag att det är en stor framgång och ett väsentligt stärkande av äganderättsskyddet trots att detta inte hade varit nödvändigt - relaterat till givna utslag i domstol så här långt. Samtidigt som Sverige med fog kan hävda att vi nu lever upp till internationella åtaganden ger vi möjlighet till fler jakttillfällen, gynnar föryngringen av jägarkåren och främjar bosättningen och sysselsättningen på landsbygden. I det avseendet yrkar jag bifall till föreliggande förslag.
Fru talman! Jag har väl ungefär samma frågor nu som de jag nyss ställde till Maggi Mikaelsson vad gäller småviltjakten och uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Vänstern och Centern. Eskil Erlandsson säger här att propositionen är en stor framgång i och med att man ändå stärker äganderätten och tar steg i rätt riktning. Men varför vill Eskil Erlandsson då ta steg tillbaka om det nu är en stor framgång? Varför alltså ta steg tillbaka genom att faktiskt sätta ut äganderätten på ett sluttande plan med risk för fällande domar i Europadomstolen och med risk för en uttunning av äganderätten? Det frågade jag om i mitt huvudanförande men jag tycker inte att jag direkt fick något svar i Eskil Erlandssons anförande. Jag önskar därför ett tydligt svar när det gäller detta med att ta steg tillbaka och att samtidigt tycka att propositionen är en stor framgång?
Fru talman! Det tål att påpekas, Dan Ericsson, att det inte är fråga om en uppgörelse mellan olika partier i riksdagen, utan det är fråga om bifall till ett motionskrav som vi har framfört i en av de motioner som behandlas i det här betänkandet. Så till sakfrågan. Jag tycker att jag i mitt anförande förklarade varför vi hade de motionskrav som vi hade. I dag kan småviltjakten ingå i de jaktvårdsområden som man arbetar utefter - ungefär 7 miljoner hektar av Sveriges landareal. Jag tycker att den möjligheten ska finnas även framgent, av skäl som jag angett i mitt anförande. På så sätt kan vi leva upp till de internationella åtaganden som Sverige bundit sig till - Bernkonventionen och EU:s fågel och habitatdirektiv. Vi ger fler möjligheter för yngre jägare att komma in i jaktlagen och totalt utökar vi antalet jakttillfällen. Arronderingen är från jaktlig synpunkt, som tidigare nämnts av bl.a. Maggi Mikaelsson, besvärande dålig i stora delar av landet. Vi främjar enligt min mening bosättning på den svenska landsbygden därför att jakten är en så viktig sysselsättning för många människor på svensk landsbygd. Därtill kan sägas, vilket jag alltså upprepar, att än så länge har institutet jaktvårdsområde, med de lägre majoritetskrav som finns i dag, inte fällts i internationell domstol. Nu höjer vi kraven, fru talman, för bildande och vidmakthållande av de föreslagna viltvårdsområdena.
Fru talman! Eskil Erlandsson säger här att han nu höjer kraven men det är vad han inte gör nu när han går tillbaka till gällande synsätt vad gäller småviltjakten. Han frångår ju regeringens förslag som enligt honom själv är steg i rätt riktning. Är det så att äganderätten väger så lätt för Centerpartiet? Eskil Erlandsson talar om att främja boendet på landsbygden men det är ju precis tvärtom. Om man upplever äganderätten hotad, är detta då inte ett sätt att faktiskt skrämma bort folk från landsbygden? Uppenbarligen ser vi olika på det här. Jag tycker inte att Eskil Erlandssons förklaringar är tillfyllest. Här hotar fällande domar i Europadomstolen, och äganderätten sätts ut på ett sluttande plan. Fru talman! Jag vill ställa den andra frågan som jag ställde till Maggi Mikaelsson också till Eskil Erlandsson. Han har också ett annat motionskrav i sin motion, som han inte har följt upp med bifallsyrkande i utskottsbetänkandet. Det gäller förslaget till ny älgförvaltning. Jag skulle vilja ha ett besked nu också av Eskil Erlandsson: Kommer Centerpartiet framdeles inte att ta upp älgjaktsfrågan, utan tycker man att det system vi har nu, där man på småmarkerna har rätt att fälla vuxen älg, är tillfyllest? Kan man låta det verka nu för lång tid framöver? Ett sådant besked tror jag skulle vara lugnande för dem med mindre marker som vill ha den här rätten kvar, också som en del av äganderätten.
Fru talman! Visst höjer vi kraven, Dan Ericsson! Vi höjer ju kraven från 50 % av ansluten areal till 80 %! Vi höjer ju kraven med 30 %, Dan Ericsson! Vi ökar antalet fastighetsägare, och kravet på den sidan, från 65 % till 80 %! Det kallar jag att höja kraven - och det väsentligt. De förslag som ligger på riksdagens bord i dag kan för ett mindre antal fastighetsägare eller en mindre areal göra att ett viltvårdsområde inte kan vidmakthållas för framtiden. Däremot vinner vi det som jag har räknat upp vid ett flertal tillfällen nu. När det gäller älgjakten är det min bedömning att det nu håller på att bildas - på frivillighetens grund, ska sägas, vilket jag tycker är bra - en stor mängd s.k. Fortsätter den trend som vi ser i dag så ser jag ingen anledning att ändra lagstiftningen i den riktning som kanske Dan Ericsson befarar. Det är också ett av skälen till att jag inte följde upp det motionskrav som jag i och för sig ställde i min motion. Vi ser alltså en i mitt tycke positiv utveckling i frivillig samordning av älgjakten och älgskötseln i vårt land. Låt mig också slutligen, fru talman, även jag tacka Dan Ericsson för ett gott utfört värv i vårt utskott. Det var trevligt att samarbeta med dig. Jag hoppas att du ska få arbetsro, glädje och tillfredsställelse i livet framgent på ditt nya jobb, med familjen osv. Tack ska du ha för att vi har fått vara tillsammans!
Fru talman! För det första ska det inte råda något tvivel om att vi är överens om att samverkan på jaktens område är bra. Det finns väldigt många exempel på bildande av s.k. älgskötselområden. Detta sker på helt frivillig väg, och verksamheten fungerar alldeles utmärkt. Den som inte trivs i ett sådant område lämnar det. Det är inte min sak att försvara begreppet viltvårdsområde. Det som är värt att påminna om är att viltvårdsområdet naturligtvis får, om man så önskar, omfatta allt vilt, dvs. också småvilt. Det som vi inte är överens om, och där jag inte riktigt tror att vi förstår varandra, gäller vilken grad av tvång som är tillåten att tillämpa för att också tvinga in småviltsjakten i denna samordning. 20 % av de tänkbara medlemmarna i det tänkta viltvårdsområdet kan ju köras över, Eskil Erlandsson, och tvingas in i detta utan att de vill, också när det gäller småviltsjakt. Det finns ganska många ord och undersökningar som visar att bestånden av småvilt; hare, räv, skogsfågel osv. inte påverkas av samordning av jakt. Det finns många utsagor om det. Från moderat håll är detta oeftergivligt - man får inte tillämpa tvång på det området. De stora klövvilten regleras i annan ordning. Där har vi ett licenssystem, älgskötselområden och allt vad det nu heter. Det finns alltså inget motiv att ha en tvångslagstiftning där. Det är motivet till att vi yrkar på 100 % tillströmning.
Fru talman! Jag tycker att jag har svarat på Carl G Nilssons funderingar i mitt replikskifte med Dan Ericsson. Jag och Centerpartiet anser alltså att det är viktigt att vi försöker samordna jakten i vårt land, så att vi får fortsätta att utöva den på ett sätt som många svenskar har gjort under lång tid. Vi ska ha artrika stammar i vår fauna. Ett bra sätt att göra detta på är att samordna jakten. På många håll är det då nödvändigt att sluta sig samman därför att områdena är för små. Den ägda eller arrenderade arealen är för liten för att utöva det som är så viktigt för de många människorna. För att detta ska kunna ske på ett bra sätt - och ett sätt som det har skett på under lång tid tillbaka - är det nödvändigt ibland med ett visst tvång. Men vi minskar ju väsentligt det tvångsinslag som jag förstår att Carl G Nilsson så starkt vänder sig emot. Vi minskar det vad gäller areal från 50 % till 20 %, och vad gäller de anslutna fastighetsägarna minskar vi det från 35 % till 20 %. Det är alltså en väsentlig förbättring och ett väsentligt stärkande av det äganderättsskydd som jag hoppas, förutsätter och för övrigt vet att både Carl G Nilsson och jag står för och håller högt.
Fru talman! Om det vore så att detta hade betydelse för småviltstammarnas fortlevnad och fortbestånd skulle man möjligen kunna diskutera saken. Men nu säger Eskil Erlandsson också att detta tvångsinslag är nödvändigt för att kunna fortsätta utövandet av jakt. Han talar om en nödvändig föryngring av jägarkåren, bosättning i glesbygd osv. Då uppstår frågan: Om detta fritidsintresse är ett angeläget allmänt intresse, vilka fler fritidsintressen har ett sådant angeläget allmänt intresse att Eskil Erlandsson är beredd att tillämpa tvångslagstiftning? Är ridsporten en sådan sysselsättning? Där skulle man ju kunna hävda: Jag kräver att få bete till min häst för att jag vill utöva min ridsport. Är det ett sådant - förvisso glesbygdsanknutet - område som också skulle kunna vara av ett sådant intresse att det motiverar tvång? Som jag sade i mitt anförande är jag rädd för att vi lägger ribban väldigt lågt för när vi lagstiftningsvis kan ingripa mot enskilt ägande.
Fru talman! Vi har haft och fått ett antal avgöranden av rättsvårdande instanser i vårt land vad gäller nuvarande lagstiftning om jaktvårdsområden. I inget fall har institutet med de låga krav som i dag finns fallit i domstol - i inget fall! Nu höjer vi ribban, och gör det rejält. Då gör jag bedömningen att risken för att Sverige och dess riksdag i internationell eller annan domstol skulle fällas vad gäller viltvårdsområden och lag därom är minimal. När det gäller andra fritidsintressen som skulle kunna behöva en tvångslagstiftning omkring sig kan jag så här vid en snabb eftertanke inte finna något. Möjligen skulle det vara det som jag vet att Carl G Nilsson själv vårdar väl med ett undantag, nämligen fiskets område. Vi har ännu sämre beslutsregler om fiskevårdsområden än vad vi har och får vad gäller viltvårdsområden, eller dagens jaktvårdsområden. När det gäller t.ex. ridning så är det ju vedertagen rätt i vår s.k. allemansrätt att färdas över annans mark med häst. Det är en självklarhet. Tack, fru talman!

Fru talman! För några månader sedan tittade och lyssnade jag på TV som visade en samling värmlänningar som diskuterade jaktfrågor i allmänhet och hur vi ska umgås med vargen i synnerhet. Vid flera tillfällen under programmet vittnades det om vilken betydelse som jakten har för många människors livskvalitet. Vi måste, när vi fattar politiska beslut, visa förståelse för dessa värden. Den skandinaviska vargstammen är liten, men den orsakar i vissa fall stora problem. Vår roll här är att ta ett helhetsansvar. I den här debatten om jaktens villkor kommer skyddsjaktsfrågorna att stå i centrum. Någon kommer att säga: Låt folket bestämma. Med det menar man: Låt en byråkrat på länsstyrelsen bestämma. Det är detta som föreslås i ett par motioner. Norsk bondekooperation föreslog för ett antal år sedan att Norge skulle skydda järven, att Sverige skulle skydda björnen och att Finland skulle freda vargen. I övrigt skulle länderna jaga rovdjur fritt. Enligt min mening ska det vara tvärtom. Vi ska alla ta ansvar för naturen och för den biologiska mångfalden, var och en på sin ort. Rovdjursutredningen föreslog att en enskild djurägare ska kunna skjuta varg vid direkt angrepp. Riksdagens beslut innebär ju att skyddsjakt på varg får ske endast efter särskilt tillstånd från Naturvårdsverket. Och varför det då? Jo, vargstammens storlek tillåter inte experiment. Tillstånd måste krävas på all jakt på varg eftersom stammen är liten. Det är ett riksintresse. Folkpartiet tycker att det är positivt att regeringen i propositionen markerar viljan att anpassa Sverige till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och friheten, alltså den princip som säger att om det allmänna gör en inskränkning i den enskildes rätt måste det finnas en balans mellan vad det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar. I dag kan tvångsbildning av jaktvårdsområden ske för att samordna vården av allt jaktbart vilt. Ägaren av en fastighet som tvångsvis tas in i området kan hindras från att utnyttja sin jakträtt och få tåla både att andra jagar på hans mark och att jaktvårdsanläggningar uppförs där. Nuvarande lagstiftning tillerkänner alltså en jaktvårdsområdesförening långtgående beslutsbefogenheter. Lagen om jaktvårdsområden är en inskränkning som i vissa fall kan sägas kränka den enskildes rätt mer än den gagnar det allmännas bästa. Och som lagen är formulerad i dag strider den sannolikt mot Europakonventionen. Det är därför nödvändigt att skriva om den. Staten får helt enkelt inte trampa en markägare på tårna hur hårt som helst. Viktigast är principen att ett viltvårdsområde ska kunna bildas mot en fastighetsägares vilja endast om det föreligger ett starkt allmänt behov av samordning kring viltvården samt att det föreligger proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar på grund av sådana beslut. Regeringens intention är att söka bereda fler människor möjlighet att jaga utan att ta ny hittills outnyttjad mark i anspråk. I propositionen sägs endast att det ankommer på jägarorganisationerna att intensifiera ansträngningarna att få in fler jägare i befintliga jaktlag och att verka för att fler jakttillfällen skapas för den som vill jaga. Folkpartiet menar att propositionen i den meningen kommer med otillräckliga förslag. Den tillgängliga jaktmarken är i stort sett helt utnyttjad. Folkpartiet vill särskilt betona vikten av att ett ökat antal jakttillfällen inte äventyrar en långsiktig ekologisk balans eller en art och individrik fauna eller hotar nuvarande skydd för utrotningshotade arter samt att det inom naturskyddade områden i konsekvensens namn inte bereds fler jakttillfällen. För att bättre utnyttja befintlig jaktmark finns det anledning att ta fasta på utredningens förslag att de nuvarande inskränkningarna i den enskildes rätt att avtala om jakträttsupplåtelser slopas. När det gäller administrationen av jakten och viltvården finns det i propositionen en del att anmärka på. Regeringen vill behålla och utveckla statens uppdrag till Svenska Jägareförbundet att leda delar av viltvården och jakten. Dessutom föreslås att regeringen utser en styrelseledamot och en revisor i såväl Svenska Jägareförbundet som Jägarnas riksförbund samt att Länsviltnämnden bör förstärkas med två politiska företrädare som utses av länsstyrelsen efter förslag av landstinget. Utredningen om vissa jaktfrågor hade en annan inställning. Man menade att statlig verksamhet inom jaktens och viltvårdens område bör bedrivas i myndighetsform, och det får inte finnas risk för att något särintresse får ett orimligt stort inflytande över verksamheten. Jägareförbundet ska därför inte ha statsmakternas uppdrag att ensamt ansvara för ledningen av den praktiska viltvården och jakten. Det bör enligt utredningen i stället vara en gemensam uppgift för berörda myndigheter, markägare och jägare att i sin verksamhet verka för att målen för jakten och viltvården uppnås. Det praktiska jakt och viltvårdsarbetet handhas i Sverige sedan 1930-talet av Svenska Jägareförbundet som har en särställning genom riksdagsbeslut 1938 och 1951 då man anförtroddes ledningen av jakt och viltvårdsarbetet i landet. Detta innebär att Svenska Jägareförbundet - låt vara efter konsultationer med andra organisationer och intressen - har en unik möjlighet att lägga fram förslag om jakttider, jakt på olika arter etc. I dag finns det andra organisationer som har synpunkter på jakt och viltvård. Förutom olika myndigheter finns det flera frivilligorganisationer som fullgör administrativa uppgifter främst inom den praktiska viltvården. Dit hör de båda jägarorganisationerna, Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska förening. Dessa bör vid beredningen av dessa frågor både reellt och formellt ha samma ställning som Folkpartiet vänder sig emot ett ökat politiskt inflytande över jakt och viltvårdsfrågorna annat än genom de ramar som lagstiftningen ger. Därför avstyrker vi förslaget att regeringen ska utse en styrelseledamot i såväl Svenska Jägareförbundet som Jägarnas Riksförbund. Folkpartiet avstyrker av samma skäl förslaget att Länsviltnämnden bör förstärkas med två politiska företrädare, varav en nämndens ordförande som ska utses av länsstyrelsen. Länsviltnämnden och länsstyrelsens rådgivande organ i frågor om viltvården och ledamöterna representerar de areella näringarna, frilufts och naturvårdsintresset samt trafiksäkerheten. Regeringen anför inga starka argument för att det skulle finnas anledning att ändra på den ordningen. Fru talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservationerna 4, 8, 9 och 14. För Folkpartiets räkning vill jag till ordföranden i miljö och jordbruksutskottet framföra ett varmt tack för ett mycket bra samarbete.

Fru talman! Jag vill fråga Harald Nordlund om vargen. Rovdjursutredningen lade för över ett år sedan fram ett delbetänkande om just skyddsjakt på varg. Det föranledde ingenting från regeringens sida på mycket lång tid. Sedan har det kommit ett mycket urholkat förslag som Naturvårdsverket har antagit om möjligheterna till skyddsjakt på varg. Tillstånd till skyddsjakt ska beslutas från fall till fall av Naturvårdsverket eller länsstyrelsen, vilket alltså innebär att den som ertappar en varg rivandes renar i sin flock eller sin jakthund eller vad det nu är fråga om först skriftligen ska ansöka om rätt att ta bort denna varg som har detta beteende. Vi vet att i t.ex. norra Värmland - Harald Nordlund kan säkert få vittnesbörd från sin kollega Runar Patriksson om detta - har många jakthundar dödats av varg. Men om jag förstod Harald Nordlund rätt vill han inte gå med på en utökad skyddsjakt. Jag skulle bara vilja fråga Harald Nordlund om det inte finns risk för, som jag antydde i mitt anförande, att människor, när de inte uppfattar lagstiftningen som meningsfull, saklig och möjlig att efterfölja, tar lagen i egna händer, skjuter, gräver och sedan är tysta.
Fru talman! Jag tror att dessa risker kan finnas i vissa fall. Det som är min utgångspunkt här är att man har gjort en avvägning som vi i dag tycker är den riktiga. Vilka är alternativen? Jo, att man gör som en del motionärer i det här sammanhanget säger, nämligen att man lägger besluten på annan nivå. Då kommer man inte åt det problem som Carl G Nilsson pekar på, nämligen att det är en krånglig väg. Man kan inte ansöka om tillstånd när en varg har börjat riva en hund exempelvis. Det problemet löser man inte genom att lägga besluten på länsstyrelsenivå. Men vad vi menar är att om man lämnar fritt att lokalt avgöra och fatta beslut i de här frågorna, så lämnar man dessa viktiga frågor till godtycket. Det är det vi inte kan acceptera, så vi tycker att den här avvägningen är riktig i dag.
Fru talman! Harald Nordlund vänder sig i sitt anförande mot en av mina reservationer, som handlar om decentraliserad rovdjursförvaltning, där jag anser att länen är bäst skickade att avgöra förvaltningen av våra stora svenska rovdjur. Människor som lever i sitt område och som känner de människor som lever i samma område är rimligen bäst skickade att bedöma vilken storlek man inom ett område, ett län, kan ha på de fyra stora rovdjuren som vi i dag räknar som befintliga och livskraftiga i Sverige. Jag tycker att Harald Nordlund i sitt anförande inte tänker på den rädsla som många människor, barnfamiljer och andra, känner både för sina barn och för sina hemdjur när han på ett så starkt sätt tar avstånd från en av mina reservationer. Vidare skulle jag vilja fråga hur Harald Nordlund anser att Sverige ska kunna leva upp till Sveriges internationella åtagande vad gäller förvaltningen av vår fauna. Hur ska Sverige klara av att vårda de vilda djurstammarna i Sverige, om vi inte följer utskottsmajoritetens förslag? Hur ska vi klara av detta utan en bra samordning av jakten i Sverige?
Fru talman! Den sista frågan först: Det är just genom att ha samordningen decentraliserad på det sätt som vi vill som man kan ta det här ansvaret. Problemet med skyddsjakten löser man inte genom - och nu kom formuleringen - att lägga besluten så nära människorna som möjligt, vilket är lika med att lägga besluten hos en byråkrat på länsstyrelsen. Fru talman! Jag vill fråga Eskil Erlandsson: Vad vinner man detta? Vill Eskil Erlandsson gå längre och låta människorna lokalt fatta beslut från fall till fall rent av, då har vi godtycket där. Då kan vi inte ta ansvar. Detta är ett riksintresse, sade jag i mitt anförande, men det är mer än så. Jag tycker, fru talman, att Eskil Erlandsson resonerar lite grann som man gjorde i förslaget, där man ville fördela ansvaret för järv, varg och björn mellan tre olika länder. Men det låter sig självklart inte göras, för rovdjuren känner inte nationsgränserna, så det var en feltanke.
Fru talman! Harald Nordlund skiljer ju på små och stora djur i sin reservation nr 3. Jag anser inte att det är möjligt att göra med hänsyn till de internationella åtaganden som vi har i form av Bernkonventionen och EU:s fågel och habitatdirektiv. Jag skulle vilja ha svar på frågan hur Harald Nordlund skulle sköta Sveriges internationella åtaganden om hans reservation nr 3 skulle vinna kammarens gehör. När det gäller Harald Nordlunds fråga menar jag, och det med bestämdhet, att man vinner en sak som är väsentlig, nämligen snabbhet i beslutsfattandet, om man decentraliserar rovdjursförvaltningen. Det är en snabbhet som i dag saknas och som gör att människor känner en oerhörd frustration över att de inte kan fatta beslut ens om hur de ska göra med minsta lilla sak som drabbar en gård och dess hemdjur.
Fru talman! Jag menar att man måste ta oron och rädslan på allvar, självklart. Man vinner ingenting i snabbhet, men man lämnar mer till godtycket om man följer Eskil Erlandssons råd. Det är mitt svar på frågan. När det gäller det internationella ansvaret för mångfalden vet Eskil Erlandsson att vi arbetar väldigt aktivt med dessa frågor, inte minst inom EU. Folkpartiet är med och tar ett huvudansvar, inte bara i Sverige utan även internationellt, för frågorna.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 3, 17 och 25. Jag vill också tala om att Miljöpartiet avser att stödja reservation 8, så jag inte glömmer det. Det här betänkandet har alltså två delar. Det är dels en proposition, dels motioner från allmänna motionstiden. Det är som har sagts tidigare i talarstolen en proposition som är ett resultat av samarbete mellan s, v och mp. Det har ju gått ett tag sedan den utredning som ligger till grund för propositionen kom. Det har funnits tid till eftertanke, kan man säga. Det har funnits mycket tid till diskussion. Det är därför oerhört förvånande att de partier, s och v, som har varit med och tagit fram den här propositionen inte kan stå för den hela vägen ut. Det blir ju märkligt när man hör att Vänsterpartiet först nu har börjat lyssna på vad människor tycker i fråga om småviltsjakt. Det här har diskuterats ända sedan utredningen kom, och jag vill påminna om att utredningen till en del avviker från den proposition som regeringen har lagt fram. Där föreslår man samordning bara när det gäller älg och de stora rovdjuren. Det har naturligtvis varit en av de stora frågorna när vi har tagit fram propositionen, eftersom det här var en kontroversiell fråga. Jag vill hävda att just den här frågan, frågan om var gränsen ska gå för tvångslagstiftningen, har diskuterats oerhört mycket mellan de här tre partierna. Från Miljöpartiets sida kan jag säga att vi hela tiden har varit tveksamma till tvångslagstiftning. Vi menar dock att det finns goda skäl att ha en samordning av jakten på det sätt som regeringen föreslår. Vi tycker att det är bra att man skärper kraven för bildande av det man kallar för viltvårdsområden, alltså de gamla jaktvårdsområdena, till fyra femtedelar av samtliga fastighetsägare som ska äga minst fyra femtedelar av viltvårdsområdenas areal. Naturligtvis borde det vara så att människor som bedriver en samordnad jakt skulle vara överens om det här. Det borde naturligtvis vara grunden. Från Miljöpartiets sida har det varit mycket viktigt att vi, när vi har sett på den här tvångslagen, därför har utgått från viltvården. Vad kan man motivera utifrån de viltslag det handlar om? Vi menar att det som regeringen har kommit fram till, att det går att motivera tvångslagar för älg, klövvilt, vildsvin och de stora rovdjuren, går att acceptera, för det går att ur viltvårdssynpunkt motiverad det. Det här är djur som rör sig över stora områden och har stora revir. I det fallet kan en samordning av jakten vara nödvändig. Men vi menar också att förutsättningen för att kunna skapa denna tvångslagstiftning runt dessa djur baserar sig på att man lägger gränsen någonstans, att man för det resonemang som regeringen gör och säger att för småvilt föreligger inte denna situation. För småviltet kan man se att det utifrån ren viltvårdssynpunkt inte går att hävda att en samordning av jakten är nödvändig för viltvården. Vi menar att hela tvångslagstiftningen faktiskt bygger på den här avvägningen, och vi menar att regeringen hittade en ganska bra avvägning i propositionen. Från Miljöpartiets sida är vi alltså mycket bekymrade och beklämda över att s och v går ifrån överenskommelsen. Det känns naturligtvis mycket märkligt att stå här i talarstolen och vara den enda av oss tre som yrkar bifall till regeringens förslag. Det här har vi utvecklat i reservation 3, och jag uppmanar alla från Socialdemokraterna och Vänstern som tycker att regeringens förslag är väl avvägt och motiverat att rösta på reservation 3 vid omröstningen i morgon. Jag förstår att jordbruksministern väljer att inte vara här. Det kan jag förstå just för att man har jobbat så länge med propositionen och jobbat så mycket för att hitta ett väl avvägt förslag. Anledningen till att man har gjort en förändring är att vi har stärkt regeringsformens 2 kap. 18 § och införlivat Europakonventionens egendomsskydd i de svenska lagarna. Det kräver en översyn. Vi menar att regeringen har skött denna översyn på ett bra sätt. Jag anser också att det svar som Lagrådet gav när utskottet frågade om man ansåg att småviltsjakten kan anses som ett angeläget allmänintresse var mycket tydligt och klart. Som flera tidigare sagt säger Lagrådet att begreppet angeläget allmänt intresse inte får ges en uttunnad betydelse. Jag menar att Lagrådet klart och entydigt säger att det här inte är ett angeläget allmänt intresse. Det är också mycket klart när Lagrådet säger att den argumentation som regeringen framför i propositionen framstår som övertygande. Hela regeringens förslag om vad som i framtiden kan vara viltvårdsområde vilar på just det faktum att man gör skillnad mellan olika viltslag. Jag är övertygad om att det kommer att bli en prövning på om man kan anse småviltsjakten som ett angeläget allmänt intresse, och jag håller det inte för uteslutet att de som driver igenom det här kommer att ha - ska vi säga - skjutit sig i foten eller gapat över mycket. Vi från Miljöpartiet tycker att det vore olyckligt om det också får till effekt att man inte kommer att kunna ha en samordning av de viltslag som regeringen föreslår i propositionen. Från Miljöpartiets sida vill vi alltså att regeringens proposition, dvs. detta att småviltsjakten inte ska kunna omfattas av tvångslagar, gäller. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. För övrigt anser vi att det finns mycket bra i propositionen. Det är bra att man nu börjar diskutera hur pengarna i jaktvårdsfonden används. Något som har varit angeläget för oss är att Naturskyddsföreningen även fortsättningsvis, för det har man alltså gjort, kan lyfta medel ur jaktvårdsfonden. Vi tycker också att det är angeläget att andra organisationer som finns inom den här sfären ska kunna få pengar ur jaktvårdsfonden. I vanliga fall har vi i staten inte så speciella påsar där vissa avgifter och skatter går in och det sedan går ut specifikt. I vanliga fall är det så att det går in i en gemensam pott och sedan fördelas. I det här betänkandet finns det också mycket annat. Vi tycker att det är bra att man börjar ställa krav på hur de här pengarna används. Vi kan se att det står i propositionen att det har varit mycket svårt att göra en utvärdering av hur pengarna används från Jägareförbundets sida. Det är bra att man nu kan börja se hur pengarna används så att man också i framtiden kan fördela pengar efter var behov finns och där man efter ansökan kan få bra utfall av pengarna. Man har vänt sig mycket mot att vi skriver i betänkandet att uppdraget till Jägareförbundet ska finnas kvar. Från Miljöpartiets sida kan vi säga att det här möjligen är en fadäs från vår sida. Det är bara att tillstå det. Vi har inte tillmätt det här någon annan betydelse än det har i dag. Jag vill också påpeka att läser man på sidan innan står det: "Viltet skall vårdas i syfte att bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna. Jakten skall anpassas efter tillgången på vilt. Det är markägaren och jakträttshavaren som svarar för att åtgärderna utförs och anpassning sker. Ansvaret för den på praktiska jakten och viltvården tillkommer således i första hand dessa personer." Det står också mycket tydligt att Jägareförbundet i fortsättningen inte ska ha några myndighetsuppgifter. Det tycker vi är viktigt. Vi menar att en intresseorganisation ska kunna vara en intresseorganisation fullt ut och inte ha någon myndighetsutövning. I det här betänkandet behandlas också ett antal motioner från allmänna motionstiden, och jag vill kommentera några. Från Miljöpartiets sida delar vi inte den uppfattning som utskottet har när det gäller jakt på säl. Vi menar att de regler som finns i dag, där Naturvårdsverket har möjlighet att gå in med skyddsjakt, är tillfyllest. Men vi menar också att man måste dra slutsatser av de försök som gjordes 1997, då man försökte jaga säl. Det visade sig att det var oerhört svårt. Man avlossade skott mot 27 sälar och återfann 6, trots att man tror att man dödade 16. Det innebär alltså att det är mycket svårt att bedriva en etiskt försvarbar jakt på säl. Om vi tittar historiskt kan se att vi i dag har ungefär en tiondel av den sälstam som vi hade tidigare när många fler levde på fisket. Det finns alltså en stor potential i Östersjön för att ha mer fiske, fler fiskare och fler sälar. Det är kanske det vi måste sträva efter och se till att vi får en sådan balans i Östersjön att det kan finnas utrymme för fiske, fiskare och säl. I budgetförhandlingarna med regeringen har vi i Miljöpartiet varit mycket angelägna om att stödja det anslag som finns för bl.a. sälskador. Det har nu stärkts med sammanlagt 15 miljoner till 33 miljoner från 2001. Det tycker vi är den rätta vägen att gå. Vi har också en motion som handlar om jakt på rådjur med hagelvapen som jag har skrivit efter påtryckningar från många jägare. Många menar att skadeskjutningen på rådjur är ganska stor i Sverige. Man skjuter ungefär 300 000 rådjur. Om vi räknar med ungefär 1⁄2 % skadeskjutning är det 1 500. Många jägare som jag har pratat med och som har uppvaktat mig om detta anser att skälet är att vi skjuter med hagel. Det tycker också Naturvårdsverket och Rovdjursutredningen. Det finns ett antal sådana här fall. För några år sedan jagades t.ex. en järv med skoter, kördes över och slogs ihjäl med yxa. Det var ett mycket grovt jaktbrott. Det här uppmärksammades mycket i medierna. I båda fallen hittade man förövaren. Men det dömdes till tre respektive fyra månaders fängelse trots att möjligheten för vanligt jaktbrott är sex månader. Man dömde alltså inte ens till det högsta straffet för vanligt jaktbrott. För grovt jaktbrott kan man döma upp till två år. Det är bra att regeringen nu ser över det. Jag vill också påpeka att i utskottets text står det att § 3 i rennäringsförordningen är ändrad. Men det sätt som anförs i utskottstexten är fel. Paragrafen är ändrad så att länsstyrelsen har en möjlighet att begränsa jakten enbart för svenska invånare. Det har t.ex. gjorts i Jämtland under de två första veckorna. Men det handlar bara om en möjlighet. Länsstyrelserna kan ha en total öppen jakt. Det står något annat i texten. Jag vill påpeka två saker här. Först gäller det Sveriges mycket generösa regler för skyddsjakt. Man kan fundera på om det är viltvård att först ha en ganska allmän jakt på räv och sedan så småningom när man har decimerat rävstammen ha jakt på rådjur. Och framför allt: Är det vettigt att ha skyddsjakt på en rödlistad art? Jag vill påpeka att tryckfelsnisse har varit framme på s. 69. Det står grågås i stället för sädgås. Det är sädgås som är den rödlistade arten. Den har vi alltså skyddsjakt på i Sverige. Det finns en stor risk att ungar lämnas utan sina föräldrar till en kvalfull död. Jag menar att det inte är etiskt och inte kan försvaras. Jag vill också påpeka ett annat fel. Det beror på att det har hänt saker sedan motionen skrevs. Motivet för det är att det är så svårt för jägarna att se skillnad på de här arterna och gräsand, vilket naturligtvis är ett fullkomligt oacceptabelt skäl med tanke på att både stjärtand och skedand numera finns på Artdatabankens hotlista. När motionen skrevs fanns stjärtand med där men inte skedand. Här har det tyvärr gått åt fel håll så att även skedand numera finns med som någonting som kallas NT, near treatened, i den nya hotlistan som presenterades från Artdatabanken för någon månad sedan. Men det måste finnas ett antal etiska grunder i botten, och dit hör att inte ha jakt på arter som är hotade. Det borde vara en självklarhet för en nation som säger sig vilja värna en biologisk mångfald. Men inte bara den jakten, utan även jakten på enkelbeckasin kan knappast anses vara försvarbar. Den arten har även uppmärksammats i EU som en art som minskar starkt. Det är en fågel som väger ungefär 100 gram. Jag anser att det är fullkomligt omotiverat att ha jakt på den i ett land som Sverige. Dessutom finns det risk att även dubbelbeckasinen, som är en hotad art, skjuts av misstag. Det finns alltså en mängd jaktfrågor som jag hoppas att regeringen vill återkomma till. Jag kan med beklagande konstatera att samarbetspartierna inte höll hela vägen ut när det gäller den här jaktpropositionen. Det är inte bara beklagligt, utan det är också mycket märkligt med tanke på att vi har ett samarbete i frågor som är väl så viktiga som denna.

Fru talman! Jag tycker att nu när Gudrun Lindvall, liksom Carl G Nilsson och Dan Ericsson, har tolkat och citerat ur Lagrådets yttrande finns det anledning för mig att göra detsamma för att få en något bättre balans i vad som sägs och vad som kommer att registreras i protokollet. Jag delar den uppfattning som Lagrådet har att det är viktigt att det här förslaget inte ges en uttunnad innebörd. Men Lagrådet skriver också: "Lagrådet kan inte ha någon på egna insikter grundad uppfattning om huruvida småviltsjakten utgör ett angeläget allmänt intresse." Lagrådet säger också längre ned att när det gäller förhållandet till Europakonventionens egendomsskydd bygger den på en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen av liknande slag som den regeringsformen föreskriver. Så säger man: "Såväl enligt sin ordalydelse som enligt Europadomstolens praxis vid tillämpning av artikeln synes denna ge vidare utrymme för att tillgodose allmänna intressen än den svenska regleringen. Hur nämnda praxis kan komma att utvecklas är osäkert." Vidare säger man att Lagrådet inte har något underlag för ett antagande att småviltsjakten skulle utgöra ett oproportionerligt intrång i markägarens rätt till jakt. Jag skulle vilja fråga Gudrun Lindvall om hon anser att en oförändrad ställning för småviltsjakten och ett skärpt majoritetskrav för tvångsanslutning är att ge begreppet angeläget allmänt intresse en uttunnad innebörd. Jag tycker att det är en viktig fråga att klara ut. När det gäller den process som vi har i Vänsterpartiet och våra interna diskussioner fungerar det på så sätt att även om frågan har varit känd och mycket debatterad är det först när den kommer upp som en diskussion inför ett beslut i riksdagen som frågan också blir diskuterad i hela riksdagsgruppen. För vår del är detta en viktig fråga att också ta ställning till.
Fru talman! Låt mig först säga att vi har haft en diskussion om det här när vi diskuterade miljöbalken, och där kunde man konstatera - och det måste vara likadant nu - att när man gör en omprövning av en lag måste man ta hänsyn till det som har skett sedan lagen senast prövades. Det innebär att man inte kan säga att den gamla lagen gäller nu. Nu omprövar vi, och då måste vi ta hänsyn till förändringen i 2:18 och förändringen i Europakonventionens egendomsskydd. Det är just det som gör den här situationen så unik. Det var precis det som hände när vi höll på miljöbalken. Det fanns mycket som var självklart i den gamla lagstiftningen. Men så gjorde vi en ny miljöbalk, och i och med förändringen av lagarna var vi tvungna att titta på 2:18. Det var det som också låg till grund för diskussionen då. I det fallet hävdade vi i Miljöpartiet att 2:18 till en del var ett hinder för miljöbalken. Vi har diskuterat att 2:18 skulle kunna förändras. Men jag tycker att det här fallet är värre. Här är det många som står och diskuterar vad jakten är och på något vis försvarar jakten som något annat än jakt. Om det heter jaktvård eller viltvård är ganska oväsentligt för mig. Det är svårt att hävda att man vårdar räven när man skjuter den för att det ska blir fler rådjur, och så vårdar man rådjuren när man skjuter dem för att det ska bli färre rådjur. Jakten är ett sätt att ta ut ett överskott ur naturen. Vi har nöjesjakt i Sverige i dag. De som är intresserade av att jaga är intresserade av att jaga. Men man kan verkligen diskutera om detta, som alltså är en fritidssysselsättning, ska lagregleras. När majoriteten säger att småviltsjakten är ett angeläget allmänt intresse nu när vi omprövar detta har man definitivt urholkat begreppet. För mig är det alldeles självklart att det som finns i miljöbalken har löst problemet, men jag kan också se en fortsättning. Är det ett angeläget allmänt intresse när en fotbollsklubb vill bygga en ny fotbollsplan? Ska kommunen in med pengar? Är det ett angeläget intresse när vi vill ha bete till våra hästar, t.ex., som har tagits upp här? Här har definitivt skett en uttunning just därför att man har omprövat.
Fru talman! Nu har Gudrun Lindvall fel. När Frioch rättighetskommittén, som hade att hantera införlivandet av Europakonventionen i svensk lagstiftning, gjorde sitt yttrande konstaterade man detta. Jag citerar återigen från Lagrådets yttrande, där man skriver så här: "Vi vill här framhålla att den genomgång som vi har gjort av gällande författningar som tillåter ingrepp i annans egendom inte har givit oss anledning att på något sätt sätta i fråga denna lagstiftning utan den är enligt vår uppfattning väl anpassad till de allmänna intressen som gör sig gällande i dessa sammanhang." Frågan om huruvida småviltsjakten utgör ett angeläget allmänt intresse är redan prövad och värderad i samband med att man tog ställning till och införlivade Europakonventionens egendomsskydd. Det är därför jag hävdar att Lagrådets yttrande ger stöd för att man inte ska ändra någonting i nuvarande lagstiftning. Denna prövning är redan gjord. För övrigt finns det numera en utredning som ser över egendomsskyddet i 2 kap 18 § i regeringsformen, vilket är viktigt från vår synpunkt. Men det är en annan diskussion.
Fru talman! Jag anser att ni läser Lagrådets remiss som fan läser Bibeln. Ni hade bestämt er för vad ni skulle komma fram till och så hittade ni meningar som stödde det. En mening som Maggi Mikaelsson hoppade över i förra citatet var denna: "Det kan inte uteslutas att domstolen skulle kunna finna att den föreslagna regleringen av småviltsjakten utgjorde ett oproportionerligt intrång i markägarens rätt till jakt." Den hoppade Maggi Mikaelsson avsiktligt över, och jag förstår det. Resonemanget är också märkligt eftersom vi faktiskt gör en skärpning. Numera ska 80 % vara överens om att man ska bilda viltvårdsområde, och lika många ska äga mark. Varför gör ni den förändringen om ni anser att dagens status quo vore det bästa? Dessutom måste jag säga att jag blir mycket fundersam inför det framtida samarbetet. I allt samarbete vi hittills har haft har vi diskuterat i riksdagsgrupperna innan regeringen har fått klartecken. Därefter har regeringen fattat beslut om propositioner. Så har samarbetet fungerat hela tiden, t.ex. med budgetpropositioner. Här var det likadant. Vänsterpartiet hade på en tisdag diskuterat jaktpropositionen och sagt ja till den. Man hade meddelat ministern att det var okej, och sedan bröt man samarbetet. Socialdemokraterna gjorde likadant. Riksdagsgruppen hade på tisdagen sagt ja. Regeringen fattade beslut på torsdagen. Därefter ändrade man sig. Inför det fortsatt budgetsamarbetet är det intressant att höra att Vänsterpartiets ja den där tisdagen, före regeringsbeslutet på torsdagen, ingenting betyder. Det ska jag ta med mig till höstens fortsatta budgetarbete med viss förskräckelse.

Fru talman! Ledamöter! Nu är vi framme. Nu är vi, som miljö och jordbruksutskottets kansli sade i eftermiddags, framme vid en debatt kring jaktens villkor. Visst har det runnit väldigt mycket vatten under broarna under tiden som denna utredning har arbetat och under tiden som man har sammanställt remisser. Man har också jobbat med ett betänkande. Parallellt med det är vi naturligtvis många som har varit inblandade i diskussionerna kring det hela. Nu går vi in i en ny situation när det gäller jaktens villkor och administrationen kring det hela. Det tycker jag är bra. Vi har tidigare jobbat på ett gammalmodigt ganska lössläppt sätt, och det har både myndigheterna och faktiskt också jägarnas organisationer tyckt i sina remissvar till Ulla Petterssons utredning Nu går vi in i ett system där vi tillsammans med organisationerna kan bygga vidare på att utveckla de resurser som vi får in genom jaktkortslösarnas medel. Vi kan använda dem på ett sätt som främjar det vilda. De resurserna ska gå till att befrämja viltvården och viltets utveckling i vårt land. Jag vet, och det vet vi här i kammaren, att jägarnas organisationer har betytt oerhört mycket när det gäller utbildning av jägarkåren, jägarexamen, bra säkerhet och en schyst utveckling av de viltstammar som vi har i vårt land. Jägarnas organisationer har betytt väldigt mycket när det gäller att lyfta fram etikfrågorna vad beträffar jakten i förhållande till jägarkåren i vårt land. Fru talman! Det är, som Eskil Erlandsson sade i debatten, ungefär 500 000 eller en halv miljon människor som på ett eller annat sätt är intresserade av och engagerade i jaktliga frågor. I vissa områden är det naturligtvis hela byar som är intresserade. Detta har mycket av denna debatt handlat om, och den kommer att handla om det resten av kvällen, såvitt jag kan förstå. Men jägarnas organisationer har som sagt betytt mycket för att lyfta fram etikfrågorna och se till att vi använder oss av de traditioner när det gäller jaktligt utövande som vi har gjort historiskt sett i vårt land. Vi lyfter fram den situation som farfar eller morfar eller mormor eller farmor har tagit med sig till sina barn och barnbarn, och på så sätt får vi en förankrad jaktlig situation. Jag har många gånger från denna talarstol sagt att det är jägarkårens och jägarnas organisationers främsta uppgift. Det är att se till att dessa traditioner lyfts fram. Annars kan vi få den situation som finns i många andra länder i kanske framför allt Europa, där vi ser att man lyfter dän viltart efter viltart på grund av att man i vissa jägarintresserade kretsar i vissa länder inte behandlar det vilda på ett etiskt och schyst sätt. Då får man en dålig stämpel. Men organisationerna har som sagt betytt mycket för att utbilda jägarkåren och se till att den drar åt rätt håll. Men det har varit lite kravlöst. Nu kan vi tillsammans, genom de förslag som kommer inför denna lagstiftning, diskutera ihop oss när det gäller hur vi ska jobba mer med framtidsfrågor och se till att vi behåller styrkan i de viltstammar som vi har i vårt land. Vi ska se till att vi också fortsättningsvis kan se en schyst utveckling. Det kan vi diskutera här ifrån talarstolen i kammaren viltart för viltart. Det tycker inte jag att vi ska behöva göra. Det ska vi naturligtvis göra i jägarkåren, tillsammans med organisationerna. De kraven tycker jag att vi från myndigheternas sida ska ställa på jägarorganisationerna, så att vi får en fortsättningsvis schyst utveckling. Det är inte en händelse att vi i vårt land har en av världens starkaste och mest växande viltstammar, utan det beror på den aktivitet som jägarna har bedrivit ute på fältet. Traditionerna kring jakt ska som sagt lyftas fram. Frågorna ska lyftas upp. Det ska vi göra tillsammans med myndigheterna och jägarorganisationerna för framtiden. Det tycker jag är den största och viktigaste delen i den proposition som vi nu har att behandla. Nu ska vi gå in på och diskutera viltvårdsområden, som tidigare hette jaktvårdsområden. På väldigt många platser i Sverige är man, som vi har förstått av alla de brev och mejl som vi har fått från aktiva människor framför allt från glesbygden, orolig för att vi ska ta bort förutsättningarna för dem att driva frågan i sina viltvårdsområden. Det är precis som flera debattörer, bl.a. Gudrun Lindvall, har sagt. Vi förstod redan för två år sedan att det skulle bli huvudfrågan och att det var detta som det skulle handla om. Det är precis vad det har gjort. Vi har fått en debatt omkring äganderätten. Vi ser till att vi nu i detta förslag förstärker äganderätten när det gäller beslutsformerna. Men sedan har det varit en övervägning, och den har inte varit lätt. Den har varit svår. Ska man tolka det som att allt vilt är av angeläget allmänt intresse? Där har vi hamnat efter moget övervägande i vår partigrupp och efter diskussioner med Jordbruksdepartementet och ministern. Det är på så vis att vi också vid två tillfällen faktiskt har gått till Lagrådet för att vi ska kunna få råd av dem som ger oss råd när det gäller lagvrängning. Min tolkning av Lagrådets svar är den - och det svaret kan jag ge redan nu, för jag förstår att vissa frågor kommer att repeteras - att vi får lov att fatta ett politiskt beslut om vi ska tolka att allt vilt är av angeläget allmänt intresse. Det är precis det vi håller på med nu. I morgon fattar vi förhoppningsvis det politiska beslutet. Därför vill jag, så att jag inte glömmer det, yrka bifall till utskottets hemställan. Så blir det gjort också. Jaktfrågorna engagerar. Det är mycket folk på läktarna, inte så många i kammaren. Vi har som sagt betänkandet, men vi har också 111 motioner. Flera av de motionerna kommer naturligtvis också att få viss uppmärksamhet. En av de motioner som vi har diskuterat länge i den här kammaren är naturligtvis hur vi ska sköta och förvalta, hur vi ska diskutera och driva frågan om rovdjuren. Det är en fråga som engagerar oerhört, framför allt i rovdjursområdena, där man ser utvecklingen av rovdjursstammarna. Jag vill säga att under de sex år som jag har varit engagerad i jaktpolitiska frågor har det hänt oerhört mycket. Från att den viltövervakning och de vilträkningar som gjordes i de här områdena för sex år sedan inte var accepterade, till att vi har fått skyddsjakt på t.ex. ett visst antal lodjur. Vi har haft en god tradition när det gäller jakten på björn, där vi också har en skyddssituation. Regeringen fattade faktiskt för några månader sedan ett beslut om att det var okej för Naturvårdsverket att fatta beslut om skyddsjakt på en enskild varg. Visst har det hänt mycket när det gäller attityder i förhållande till rovdjuren. Det tycker jag är bra, för under tiden vattnet rinner under broarna måste man ta till sig de intryck som man får. I debatt efter debatt säger kristdemokrater och moderater att allting är så färdigt. Det enda de kan göra är att reservera sig. Javisst, men i det här fallet är man plötsligt upprörd över att vi har gjort förändringar i de förslag som har kommit från regeringen. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och även avslag på ett antal av de motioner som här nämnts.

Fru talman! Först ska jag säga att jag delar Michael Hagbergs synsätt vad gäller etikfrågorna och jakten samt jaktens betydelse, så att vi verkligen ser värdet av jakt som en del i förvaltaransvaret av en naturresurs. Jag hoppas för framtiden att man verkligen slår vakt om dess betydelse på olika sätt och stävjar alla oseriösa angrepp på jakten som form. Några synpunkter ändå. Michael Hagberg sade förutseende nog att han väntade sig lite frågor vad gäller just den del som rör småviltsjakten. Det är klart att vi ibland tycker att regeringen lägger fram bra förslag till riksdagen. Det har vi sagt från kristdemokraternas sida gäller den här propositionen. Det var steg i rätt riktning. Det konstiga är då att helt plötsligt gör regeringens partikamrater i utskottet upp om en annan linje. Det var det som var det förvånande. Varför ändrar sig riksdagen när regeringen har lagt fram en bra proposition? Varför den här förändringen mellan regeringsbeslut och beslut i utskottet? Ett par frågor till. Michael Hagberg sade att jägarkåren tillsammans med jägarorganisationerna ska arbeta med de jaktliga frågorna. Varför då inte jämställa jägarorganisationerna för att just få denna samverkan? Nu blir det ändå så att Svenska Jägareförbundet får en liten gräddfil. Det tror jag är olyckligt och kan skapa tolkningsproblem. Det hade varit bra om vi hade kunnat ha en likställighet också i den frågan.
Fru talman! Gräddfil eller inte, jag vill inte formulera mig så. Jag vill formulera mig på ett annorlunda sätt. Jag tycker att man ska ta hänsyn till i det här fallet Jägareförbundet, som Dan Ericsson hänvisar till får åka någon slags gräddfil. De har legat i och haft ett hårt arbete för att bygga upp sin organisation och byggt upp den som en folkrörelse. Organisationen finns representerad i varje socken, i varje kommunkrets och hjälper till och tar ett ansvar för viltförvaltningen i stor utsträckning i hela Sverige. Den resursen tycker jag att vi ska utnyttja. Ideellt arbetande människor är en förutsättning för att vi ska kunna få en utveckling på det här området. Annars skulle det inte fungera med viltövervakning, statistik, spårning och inventeringar. Jägarnas Riksförbund är inte lika stora, har inte en organisation som fungerar i alla socknar, har inte en organisation som fungerar i alla kommuner. Men där Jägarnas Riksförbund finns fungerar de på ett alldeles förträffligt sätt. Jag vet att de här organisationerna på många ställen har ett gott samarbete och fungerar bra tillsammans med sina aktiva medlemmar. Man har ett antal projekt där man har jobbat tillsammans, bl.a. har jägarexamen varit ett sådant. När det gäller Lagrådet, Dan Ericsson, går våra åsikter isär. Här tolkar vi skrivningarna olika. Jag tolkar att skrivningen säger att i slutänden är det ett politiskt beslut att avgöra vad det är som är allmänt angeläget intresse. Nu är det så att vi förhoppningsvis i morgon har en majoritet i denna kammare som tycker att det är angeläget att vi tar med allt vilt, inte särskiljer något, utan vi tar med allt vilt.
Fru talman! Ja, ni har en majoritet tillsammans med Centerpartiet i denna fråga. Men min fråga var egentligen vad som har hänt sedan ni under lång tid har förberett hela denna proposition. Ni visste att ni hade gott stöd för upplägget i kammaren. Vad är det som har hänt mellan regeringspropositionen och utskottsmajoritetens beslut? Dessa fakta var ju kända när propositionen skrevs. Det är lite det jag är ute efter, vad är det som har medfört den här vändningen? Är det bara att Centerpartiet väckte en motion, som ni sedan anslöt er till? Vad är det som har hänt egentligen? Det är riktigt att vi ska ta vara på folkrörelserna, och Svenska Jägareförbundet är en sådan. Självklart ska vi göra det. De har gjort ett gott arbete inom lång och historisk tid. Varför då inte ta vara också på den andra jägarorganisationen och ha denna samverkan och detta samspel? Med det här upplägget blir det ändå tolkningsproblem. Den sista frågan, fru talman, som jag har ställt till två andra också: Hur ser socialdemokraterna på älgjakten framöver? Kommer man att väcka förslag som återigen kan hota dem med mindre marker när det gäller möjligheten att få fälla vuxen älg? Det handlar om 4 000-5 000 älgar per år. Eller kan man känna sig lugn och trygg för många år framåt genom att det beslut som har fattats ligger fast? Nu ska vi inte röra detta, utan jakträtten att fälla vuxen älg ska finnas kvar även framdeles för ägarna av små marker.
Fru talman! Vad har hänt från det att förslaget från regeringen kom? Jo, det har hänt att det har kommit motioner. De har kommit från Centerpartiet, de har kommit från Vänsterpartiet och de har kommit från Socialdemokraterna. När vi skulle behandla de motionerna i utskottet upptäckte vi att det här var svårt. Det visste vi tidigare också. Vi visste för flera år sedan att det här är svårt. Vi gick till Lagrådet, som jag försökte säga i mitt anförande, för att få ett råd om hur vi skulle tolka det angelägna allmänna intresset. Vi gick tillbaka. Det var väl unikt, kan jag förstå, att vi gick från utskottet till Lagrådet för att få ytterligare ett råd därifrån. I det här fallet tolkade kristdemokraterna och vi socialdemokrater Lagrådets svar till utskottet olika. Vi bedömer det som så, att när Lagrådet svarar att det är av politisk natur att besluta vad som är angeläget allmänt intresse kan man kan ta med allt vilt när det gäller det allmänt angelägna intresset. Vi läser som du sade tidigare i debatten den här tolkningen på olika sätt. Jag läser den från Lagrådet och Dan Ericsson kanske som någon annan läser en tjockare bok. Jag vill avsluta den här repliken med att tacka Dan för den tid som du och jag har jobbat ihop i utskottet och önska dig lycka till i ditt nya jobb i näringslivet. Tack för gott samarbete!
Fru talman! Jag har tre frågor till Michael Hagberg. För det första: Tycker Michael Hagberg att det är rätt att man nu omvandlar en avgift till en skatt? Det är det som utskottsmajoriteten gör vad gäller jaktkortsavgiften. Man gör en avgift till en skatt, som ska användas till sådana ting som normalt betalas av allmänna medel. Tycker Michael Hagberg att det är rätt? För det andra: Har det blivit något slags ny regeringspolicy att utse statliga representanter i folkrörelser i Sverige? Kommer socialdemokratin, regeringen, efter detta att fortsättningsvis utse statliga representanter, som får bidrag från samhälleliga medel, i handikapprörelsen eller idrottsrörelsen? Man får gå långt tillbaka i tiden för att se sådant. Nu tycks det vara på väg att under socialdemokratisk flagg återinföras i För det tredje: När nu Michael Hagberg vet hur det är med det svenska skarvbeståndet, varför kan vi inte komma överens om att göra som vi gjorde med sälen, dvs. ge ett tillkännagivande om allmän jakt på skarv i Sverige?
Fru talman! Vi har sett i utskottsarbetet att dessa frågor är kniviga och svåra att behandla. Jag förstår vad Eskil Erlandssons replik kommer att handla om i nästa steg, nämligen att avgiften plötsligt taxar över till att bli någon form av skatt. Jag försökte att i mitt inledningsanförande säga att jaktvårdsmedlen som tas in till jaktvårdsfonden oavkortat ska användas till att befrämja de vilda djuren och det vildas utveckling i vårt land.

Det finns några saker till som jag inte behöver ta upp kammarens tid för att berätta om som jag redan nu kommer att hålla ögonen alldeles extra på. De har inte nämnts i debatten men måste justeras efter den utvärdering som ska göras om ungefär tre år. Visst Eskil Erlandsson, staten utser en herrans massa representanter i olika organ, bl.a. idrottsrörelsen. Regeringen utser representanter till t.ex. Riksidrottsförbundets styrelse. ATG är också en viktig sportangelägenhet, och där har staten representanter. Det är lärorikt för de statliga representanter som finns med i organisationerna, men de för också till mycket till organisationerna. Visst ska vi följa upp denna del också. Om detta inte fungerar och en hämsko läggs på organisationerna, ska det naturligtvis ske en justering.
Fru talman! Vad gäller frågan om statlig styrelserepresentation i folkrörelserna, kan jag konstatera att Michael Hagberg och socialdemokratin tycks ha bytt policy. Min uppfattning är att staten har frångått det system som var förhärskande. Det skedde omkring När det gäller frågan om allmänna medel, tycker jag att Michael Hagberg med tanke på vad han har sagt ska yrka bifall till reservation 13. I reservation 13 står det att jägarnas medel ska användas för jaktliga intressen och ingenting annat. Allt annat ska betalas med skatt av allmänna medel. Jag väntar på ett svar om skarven. Varför kunde vi inte enas om att även i det hänseendet för främjande av friluftsliv, fiske osv. göra ett tillkännagivande till regeringen om jakt på skarv?
Fru talman! Vi är många som har besökt platser där skarv är en sanitär olägenhet. På de platserna, Kalmar sund, Östergötlands skärgård, Sörmlands skärgård, vid de större insjöarna, har vi gett länsstyrelserna fria händer att fatta beslut om vilken skyddssituation samhället ska inta gentemot den formen av inkräktning. Det är en av anledningarna till att vi inte tyckte att vi skulle ställa oss bakom ett tillkännagivande i den här situationen. Vi vet att skarv är en sanitär olägenhet på många ställen, men där de inte har blivit det är vi inte intresserade av allmän jakt på skarv. Skyddssituationen fungerar hyfsat bra i de områden där skarven är en sanitär olägenhet. Vi får följa utvecklingen. Vad var den andra frågan, Eskil Erlandsson? Den har jag glömt. Vi får ta den saken i korridorerna!
Fru talman! Jag kan hjälpa till och påminna Michael Hagberg om den frågan. Jag har samma fråga. Vi har hört Michael Hagberg säga två tre gånger att medlen från jaktkorten oavkortat ska gå till jägarnas verksamhet. Men så står det inte i propositionen, Michael Hagberg. Där står precis tvärtom, nämligen att Jordbruksdepartementet förbehåller sig rätten att ta pengar ur jaktvårdsfonden för att betala de kostnader som finns för administration. Eftersom Michael Hagberg så klart har en annan uppfattning instämmer jag i som handlar om det Michael Hagberg säger ska gälla. Fru talman! Det är klartext när Michael Hagberg säger att vi har fattat ett politiskt beslut när vi anser att småviltsjakten är ett allmänt angeläget intresse och att vi ska ha bestämt att det är så utan att läsa Sveriges grundlag - där det står någonting helt annat. Det är klargörande att Michael Hagberg säger så i detta sammanhang. Frågan uppstår då på vilket sätt, Michael Hagberg, populationen av hare, skogsfågel osv. påverkas genom en samordnad jakt.
Fru talman! Tack, Carl G Nilsson, för att jag har fått möjlighet att svara på frågan som Eskil Erlandsson och Carl G Nilsson har tagit upp. Vi går nu in i en ny situation när det gäller att använda jaktkortslösarnas medel. Vi har det gamla bakom oss, dvs. där vi plockade ut ett belopp till organisationerna så att de praktiskt taget själva kunde avgöra hur resurserna skulle användas. Vi går in i en ny situation. Vi lämnar det gamla. Vi går in i en situation där myndigheterna och jägarnas organisationer tillsammans med jägarkåren ska bestämma vilken inriktning det ska vara på en långsiktig jaktpolitik. I den frågan har myndigheterna bakåt i tiden inte lagt sig i särskilt mycket. Det håller myndigheterna med om, och det framgår av svaren från remissinstanserna. När vi satt och diskuterade hur vi skulle utforma förslaget bedömde vi att det är rimligt att ge departementet möjlighet att anställa en person eller få resurser för att ta fram schysta beslutsunderlag för att tillsammans med de aktiva organisationerna ta fram en långsiktig jaktpolitik. Vi tyckte att det var rimligt och det ligger i linje med att det är bra för det vilda, jägarkåren och verksamheten. Därför finns denna passus med. Jag ser inte det som en konfiskation.
Fru talman! Michael Hagberg säger nu plötsligt någonting annat än vad han har sagt tidigare. Om regeringen för att betala den gemensamma administrationen tar ut pengar ur i det här fallet en fond som jägarna betalar till, är jaktkorten med ens inget annat än en jaktskatt. Michael Hagberg kan väl i nästa replik svara på frågan på vilket sätt en samordnad jakt påverkar populationerna av småvilt. Låt mig också fråga vad Michael Hagberg anser om det sätt på vilket departement och naturvårdsverk har behandlat frågan om skyddsjakt på varg. Tycker inte Michael Hagberg att det vore på tiden att införa rätt till nödvärn också mot varg?
Fru talman! Jag tycker som socialdemokrat inte att det är aktuellt just nu med rätt till nödvärn mot varg. Jag ser framför mig en vargstam om möjligen 200 djur i framtiden. Jag tror att vi i vårt land har plats för 200 djur, om vi inte har dem på samma ställe. Jag menar inte att vare sig Carl G Nilsson eller Michael Hagberg är kompetenta att bestämma om en viss varg ger rätt till nödvärn, utan jag känner större förtroende till att expertis och myndighetspersoner tillsammans med de människor som lever i områden där det börjar bli för trångt kan välja ut en enskild varg som får jagas. Vi har i dag kommit så pass långt att vi har möjlighet att ta beslut om skyddsjakt på en enskild individ. Jag tycker att det är bra. Det är bra för vargstammen, och det ger även en signal till oroliga människor som bor i vargområden. Vi kan plocka bort någon enskild individ som vi vet ställer till problem. Nödvärnsjakt på varg är ännu inte aktuell för mig och oss, men däremot är det numera aktuellt med skyddsjakt också när det gäller varg.
Fru talman! Också jag kommer att knyta an till det som tidigare repliktalare har frågat om. Jag vill först och främst säga att jag delar regeringens uppfattning om hur medel ur jaktvårdsfonden ska fördelas. Jag tycker att det förslag som föreligger är bra. Jag hoppas också att jägarna anser att det är fullt skäligt att bidrag går t.ex. till Statens veterinärmedicinska anstalt för att den ska titta på varför insända döda vilda djur har dött. Jag hoppas också att man anser det vara fullt skäligt att polismyndigheten får pengar ur jaktvårdsfonden för att spåra skadade vilda djur i naturen, likaväl som det är skäligt att Naturskyddsföreningen som tidigare får en halv miljon bl.a. för att jobba med hotade arter. Även de kan ibland behöva viss viltvård. Jag har två frågor till Michael Hagberg. För det första skriver regeringen i sitt förslag att den anser att när det gäller småviltet påverkas bestånden ytterst lite av jakt. Man menar att andra saker påverkar populationerna mera, klimat osv., bl.a. beroende på att småviltet har ganska hög reproduktionsförmåga. Man anför i propositionen också att man mellan områden där det har varit jakt respektive inte har varit jakt inte kan se någon större skillnad i populationerna. Detta är grunden för regeringens ståndpunkt. I betänkandet anför utskottsmajoriteten bestående av s, v och c att jakt under vissa förhållanden kan påverka arter av småvilt. Jag vill veta vad Michael Hagberg anser om detta. För det andra: På vilket sätt påverkas populationerna av de här arterna av samordningen av jakten?
Fru talman! När man samarbetar i ett projekt kommer man överens om ett område, förhoppningsvis men inte alltid i enighet, där man kan dra åt samma håll. Vi menar från majoritetens sida att därest man vill dra åt samma håll för att få en positiv utveckling av allt vilt, gör man gemensamma åtaganden av olika slag. Det kan gälla viltvatten, stödutfodring, viltåkrar och jaktavstående. Man kan bestämma sig för att lägga jakttrycket på en annan del av ett område. Man kan förvalta även småvilt i ett större område. Då kan man få ett större genomslag, och man kan många gånger se en snabbare utveckling av det vilda. Samarbete är en av de viktigaste faktorerna. Man ska hjälpas åt med att dra åt samma håll. Det främjar viltvården och det vilda.
Fru talman! Det var inget svar på frågorna. Jag tolkar detta så att Michael Hagberg anser att en samordning av småviltsjakten påverkar viltet. Det måste betyda att det som står i betänkandet är det rätta, nämligen att jakt kan påverka småviltets individantal. Jag är då mycket förvånad över att Michael Hagberg inte driver att vi får en samordning av ripjakten i fjällen. I dag bedrivs den utan någon som helst samordning. Man tittar inte alls på hur populationerna ser ut och försöker inte på något sätt få ett jämnt jakttryck. Vi har i motion efter motion tillsammans med jägare och med Sveriges ornitologer lagt fram förslag till en ekologiskt hållbar ripjakt, som innebär att man försöker att samordna jakten lite bättre. Det har nu i utskottets betänkande slagits fast att jakt påverkar småviltspopulationen. Jag tycker, Michael Hagberg, att det är dags att ripjakten blir bättre organiserad också i Sverige. Jag skulle också vilja ställa en annan fråga. Det står på s. 70-71 i propositionen att det är markägaren och jakträttshavaren som svarar för den praktiska jakten och viltvården. De har alltså huvudansvaret. Michael Hagberg är så angelägen att vara Jägareförbundet till lags att man nästan funderar över om han sitter i dess knä. Man slår fast att Jägareförbundet inte ska vara en myndighet. Vad ska det då göra?
Fru talman! När det gäller förvaltningen av småvilt på statens mark ovanför odlingsgränsen har Gudrun Lindvall hävdat att det är upplåtelseformen som det är fel på. Vi lämnar möjlighet för hela Sveriges befolkning att utan att behöva stå och tumma på kepsen komma ut och uppleva jaktsituationen ovanför odlingsgränsen. Då är det upplåtelseformen det är fel på. Då tänker Gudrun Lindvall inte på det vilda. Jag ser en stor möjlighet att vi i en framtid ska kunna se en samordnad förvaltning av det småvilt som finns ovanför odlingsgränsen. Vi har i dag tre olika system: ett för Jämtland, ett för Västerbotten och ett för Norrbotten. Om Gudrun Lindvall visste hur jag jobbar med att få länsstyrelserna att förstå att de måste dra åt samma håll. På så sätt kan vi få en förvaltning av småviltsstammarna ovanför odlingsgränsen som fungerar på ett bra sätt. Det är viktigt att man drar åt samma håll. Det är klart att huvudansvaret för jakten ligger på markägaren och jakträttsinnehavaren. De har att tillsammans i viltvårdsområdet eller tillsammans med sina grannar utveckla jakten. Men jag ser jägarnas organisationer - båda två - som ett oerhört viktigt opinionsinstrument. De kan tillsammans med jägarkåren bedriva studiecirklar i utbildning av eftersökshundar och viltspårning. Man kan tillsammans i kommundelarna och ute i länen lära ut sina erfarenheter, allt för att i slutändan främja viltstammarna. Det är den uppgift som jag vill ge de folkrörelser som arbetar med den här typen av frågor. Jag tycker att det är ett angeläget jägarintresse att det här fungerar.

Fru talman! Det är intressant att följa den här debatten där vi diskuterar betänkandet Jaktens villkor. Men ibland får man en känsla av att betänkandet heter Nya hinder för jakten. Så är det alltså inte. Betänkandet bygger på en utredning med samma namn. En av uppgifterna för ensamutredaren har varit att undersöka förutsättningarna för att underlätta bildandet av jaktvårdsområden och vi vet vad resultatet är. För det första är det första gången som jag deltar i en jaktpolitisk debatt och jag måste säga att det är en negativ upplevelse - inte debatten här men det som har föregått den. Jag trodde inte att organisationer som ska använda medlen utnyttjar tidskrifter och kopieringsapparater till att sprida sådana falsarier och vilseledande uppgifter som vi fått vara med om. Jag trodde faktiskt inte att något sådant förekom. Men att få igenom två färdigskrivna identiska motioner här i kammaren är väl i och för sig en framgång. Jag vill utgå från ett mer verklighetsnära perspektiv och behöver ingen information av nämnda slag från berörd tidskrift. Inte heller behöver jag lobbyister. Jag har 35 års erfarenhet av jakt i sex olika län och i 20 år har jag varit en av 4 000 förtroendevalda som jobbat med de här frågorna. Jag betackar mig för det sätt på vilket man fått information från visst håll. I stället tror jag att verkligheten är en god bakgrund för en sådan här diskussion. Jag har dock stor respekt för att vi ser olika på jakten i landet, från nord till syd. När man i mitt län, Västerbottens län, har 1 300 deltagare på opinionsmöten mot Ulla Petterssons utredning och den allra största majoriteten är markägare är det klart att jag tar till mig det. Det ger ju en del av erfarenhetsbakgrunden. För det andra är, i likhet med vad Eskil Erlandsson har sagt, huvudförändringen i dag och det vi ska fokusera på att vi får mycket starkare majoritetsregler för bildandet av områden. Det blir alltså svårare att bilda områden och lättare att upplösa sådana. Det tycker jag att vi ska vara överens om. Dagens jaktvårdsområden, som benämningen i dag är, består av 124 000 markägare och omfattar 7 För det tredje gör man när det gäller småviltsjakten en tjäder av en fjäder. Här finns nämligen inget folkligt krav på en sådan här förändring, utan det hela är konstruerat utifrån ett lagtekniskt resonemang. Inte på något ställe, inte i något län, där man har bra områden har jag hört krav om att plocka ut småviltjakten. Det hela är fullständigt gripet ur det teoretiska lagverket. För en mycket stor majoritet av de 124 000 markägarna handlar det inte om en inskränkning utan om en förstärkning av rätten att få gå ut och jaga med andra på större arealer; det är läget. Jag fick en direkt fråga från Carl G Nilsson och eftersom jag hört av tre grupper av människor vill jag gärna fråga Carl G Nilsson: För vilken av de här grupperna skulle det vara bra att splittra upp markerna för småviltjakt? Kan det vara bra för en liten markägare som jag som har 30 hektar? Kan det vara bra för jägaren utan mark som just har skaffat en drivande hund? Kan det vara bra för de ägare till stugbyar och hotell som har ringt mig och som säljer jaktkort till gäster och turister? Jag väntar med spänning på svar. För det fjärde gäller det organisationsfrågan. Både i denna kammare och i utskottet finns det en stor sakkunskap då det gäller lantbrukets organisationer. Jag har gjort jämförelser och har ett par alternativa exempel där man säger att organisationerna ska jämställas. Tänk om någon skulle säga till utskottets värderade ordförande, som tyvärr ska sluta: Säg till LRF att dela upp uppgifterna mellan sig och Småbrukare i Väst, för det är ändamålsenligt. Ungefär så är det med proportionerna i det här sammanhanget. Man jämför 7 anställda i Södertälje med 128 anställda i hela landet liksom närmare 200 000 medlemmar med I betänkandet föreslås mer pengar till den lilla organisationen, och flera ska dela på jaktvårdsfondens medel. Där skulle vi kunna ha en lång debatt. Självfallet gör de drygt 4 000 förtroendevalda redan en insats som - med 60 kr i timmen - värderas till 300 miljoner kronor. Det är klart att det då är lite magstarkt att påstå att jägarna också ska betala t.ex. SVA men det är en annan diskussion som vi får ta en annan gång. I organisationsfrågan sägs det att den större organisationen ska ha ett huvudansvar. Det innebär ju att man inte ensam har ansvaret. Nog om detta. För det femte har vi rovdjursfrågorna. Vi får säkert ytterligare en debatt om dessa. Vi ska ha en rovdjursstam som ska leva i balans och med acceptans från lokalbefolkning, areella näringar och rennäring. Vi måste få till stånd en rovdjursförvaltning då vi har enats om en rovdjurspolicy. Därefter borde med lätthet besluten kunna föras till länsnivå där vi har den nya länsviltnämnden och därmed en form av demokratisk förankring vad gäller de parter som berörs av jakten. För det sjätte gäller det viltövervakningen och viltforskningen som vi berör i en reservation. Det är synnerligen viktigt att även medel ur jaktvårdsfonden kan gå till viltövervakning och viltforskning. Vi har en värdefull kompetens i vårt land att ta till vara. Detta får inte spolieras. För det sjunde och slutligen vill jag beträffande sälstammen säga följande. Gudrun Lindvall talar om ett liv i balans - i havet och utefter kusterna. Jag tror att man då har verkligheten mycket långt bakom sig. I förrgår fick jag besked från forskarna hos Världsnaturfonden på finska sidan som den gångna helgen uppmärksammade en anhopning av 1 600 sälar på den finska sidan och 460 sälar på Västerbottenssidan, i nära anslutning till varandra. Genom bristen på beslut - det fattas alltså både handlingskraft och beslut - har en hel yrkesgrupp utarmats, åtminstone längs Norrlandskusten. Konferenserna avlöser varandra men nu måste någonting hända. Vi har en stor mängd sälar men jag kan inte se det som en merit att fortsätta med att ösa pengar i havet. Tillkännagivandet går således i rätt riktning. Eftersom utskottets ordförande Dan Ericsson har funderat över älgjakten skulle jag vilja bidra till hans fundering genom att ställa en undrande fråga till Dan Ericsson. Är Dan Ericsson för eller mot produktionsanpassad älgjakt? Allra sist yrkar jag bifall till reservationerna 12

Fru talman! Jag bad Åke Sandström förklara varför jakt på hare, räv eller skogsfågel är av så allmänt intresse och så angeläget att det motiverar inskränkt äganderätt. Åke Sandströms svar är ungefär goddagyxskaft. Han svarar nämligen med en fråga om denna tvångsbildning är bra för ett hotell som vill sälja jaktkort, eller vad det nu var. Jag vill gärna upprepa vad jag flera gånger i kväll har sagt: Det är alldeles utmärkt med samarbete och samordning liksom med verksamhet över ägandegränserna. Tillika är jag övertygad om att detta fungerar bäst om det sker bäst på frivillig väg. Det gäller vare sig det är fråga om jaktvård och vilt som går över gränserna eller det är fråga om fiskevård och fisk som går över gränserna. Jag har hjälpt till vid bildandet av många fiskevårdsområden och min erfarenhet är att det fungerar mycket bra - ja, bäst - om bildandet sker på frivillig väg. Men den springande punkten i kväll i diskussionen mellan oss och - trist nog, skulle jag vilja säga - Centerpartiet är detta med att inte värna den enskilda äganderätten. Har Åke Sandström inga dubier mot de så pass lösa boliner som vi nu pratar om beträffande samordningen av småviltjakt och som det i och för sig är fråga om i och med dagens lagstiftning? Den plump som vi för närvarande har i det protokollet rättfärdigar ju inte att vi inte ändrar på detta. Och har Åke Sandström inga dubier mot att just Centerpartiet nu bidrar till att den här möjligheten till tvångslagstiftning består genom Centerns röstförklaring tillsammans med resten av majoriteten?
Fru talman! Detta har berörts många gånger tidigare här i kväll. Men jag uppfattar inte en sådan inskränkning. Som jag har uppfattat verkligheten - och den har styrt mig - så är detta inte någon inskränkning att tala om. I de län som jag känner till har detta nämligen betytt utökade jaktmöjligheter. Detta kan vi se på olika sätt - det är fullt klart. När det gäller tolkningen av propositionens namn, Jaktens villkor, så har vi fått väldigt många belägg för hur det blir om man splittrar markerna. Det blir svårt att över huvud taget bedriva jakt. Vi kan föra den här diskussionen länge, men jag har som sagt inte uppfattat att det är en inskränkning som vi talar om.
Fru talman! Då nödgas jag att upplysa Åke Sandström om att den lagstiftning som majoriteten står i begrepp att rösta om i morgon kommer att innebära denna möjlighet: om jag inte vill delta i den samordnade jakten på småvilt trots att mina grannar vill göra det, så tvingas jag att göra det. Och jag får acceptera att de i den andra delen av jaktvårdsområdet jagar på min mark, antingen jag vill det eller inte. Nu kom Åke Sandström med den motivering som jag har fastnat vid och hakat upp mig på i det betänkande som tydligen också Åke Sandströms parti står bakom. Det står: Vidare bör det ingrepp i markägandet som samordningen innebär enligt utskottets uppfattning vägas mot det faktum att den berörda markägaren får möjlighet att jaga inom hela det område som viltområdesföreningen omfattar. Tack så mycket! Jag får alltså svaret: Vi kommer visserligen att tvinga oss på, och jaga på din mark, men i stället får du jaga på vår mark också antingen du vill eller inte.
Fru talman! När det gäller jaktens villkor så är detta klart en korrekt beskrivning. Det innebär det här. Men huvudförändringen, den stora förändringen, är de ändrade majoritetsreglerna. Jag tror inte att det kommer till särskilt många jaktvårdsområden ytterligare. Man måste uppfylla huvudreglerna för bildandet, och det gäller som sagt en stor andel.
Fru talman! Man blir lite förvånad. Här står jägare och talar om att det är fantastiskt bra med samordning av jakten, för vem vill splittra markerna osv. Men om det nu är så bra - varför kan man då inte lita på frivilligheten? Varför skulle några jägare vilja splittra jakten på ett sådant sätt att den inte går att bedriva? Det skulle jag gärna vilja ha svar på. Om det är så bra med samordning av småviltsjakten - varför måste det då vara en tvångslag runt det? Detta är väldigt förvånande, måste jag säga som icke jägare. Det finns ingenting i det regeringsförslag som har lagts fram som omöjliggör en samordning av småviltsjakten på frivillig basis. Varför var Centerpartiet tvunget att gå ihop med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om just en tvångslag? Det är ju det som detta handlar om. Det finns ingen här som anser att man inte ska få samordna småviltsjakten om man vill. När det gäller säl kan jag säga att den motion som detta baseras på är skriven av mig och en person som har jobbat som tullare i många år utefter Norrlandskusten och har mycket stor erfarenhet av säl. Man kan konstatera att den försöksjakt som bedrevs 1997 visade att det var mycket svårt att jaga säl. Det är ett litet huvud som guppar, och man ska ofta skjuta från ett rörligt föremål - en båt. Två sälforskare hoppade av därför att de ansåg att försöket var oetiskt. Från Miljöpartiets sida har vi stor förståelse för fisket utefter kusten. Vi anser att man ska försöka hitta former både för att kunna ha kvar ett lokalt fiske och även säl. Därför har vi varit så angelägna att se till att man, som Åke Sandström säger, kastar pengar i sjön. Vi anser nämligen att om samhället vill bevara säl, varg, lo, björn eller vad det nu vara må - tranor eller någonting annat - så är det ett angeläget allmänt intresse, och då ska pengar utgå från statskassan. Det är det som har varit vår utgångspunkt när vi, som Åke Sandström säger, kastar pengar i sjön. Vi anser också att det är rätt när man t.ex. med statliga medel ser till att konflikterna mellan varg och fårägare undanröjs. Vargen respekterar elstängsel. Det går alltså, om man vill.
Fru talman! I första hand värnade jag yrkesfiskarna också. Det är detta som inte är möjligt. Beträffande sälen har vi nu släppt det hela så långt att jag personligen inte tror att det är möjligt att komma till rätta med problemen - hur vi än gör. Vi har startat ett stort projekt upp efter Norrlandskusten tillsammans med Finland, där man tar vara på den gamla kulturen, fångstredskapen, kunnandet och allt detta. Men problemet är att det är en generation för sent att lära sig säljakt på det riktiga, gamla sättet. Ska vi få fram medel till alla skador, och låta rovdjur och sälar - jag räknar sälen till rovdjuren - föröka sig fritt så kommer det att behövas mycket pengar på det kontot. Det är fullt klart.
Fru talman! Jag fick inte svar på frågan - vilket jag tycker är ganska förvånande - om varför Åke Sandström inte förutsätter att jägarna kommer att samordna småviltsjakten frivilligt, om det nu är så att det finns så mycket fördelar med samordning av jakten. Det tycker jag är en mycket viktig fråga. Om samordning av småviltsjakten är viktig för att inte splittra marker och för att göra jakten effektivare och bättre - varför måste det vara en tvångslag? Det är ganska intressant att konstatera att de som är intresserade av detta allmänna intresse är färre än dem som är organiserade i rid och hästverksamheten. Jakten är i dag ett fritidsintresse - ett fritidsintresse som jag har respekt för. Men om småviltsjakten kan anses som ett angeläget allmänt intresse så måste väl Åke Sandström hålla med om det som vi kvinnor i ganska stor utsträckning ägnar oss åt - det finns en majoritet av män i jägarkåren och en majoritet av kvinnor bland människor som håller på med hästar och ridning - också i många lägen måste anses som ett angeläget allmänt intresse. Eller hur?
Fru talman! Jag har varit med och drivit fram medel och insatser för ridning också, men det hör inte riktigt till det här ämnet. Det hela är fortfarande frivilligt. Det bildas, och det kommer att bildas, viltvårdsområden. Det kommer fortfarande att finnas många jägare som föredrar att sitta på en egen torva och skjuta efter något smalt skifte på 40 meter - det ingår kanske mer i älgjaktens uppläggning. Jag har aldrig uttryckt mig på det sättet att all jakt måste samordnas. Men möjligheten ska ändå finnas i viltvårdsområdena. Den andra delen är fullkomligt möjlig fortsättningsvis också.
Fru talman! Anledningen till att jag begärde replik var att jag fick en direkt fråga om vad jag ansåg att produktionsanpassad älgjakt var. Jag måste säga, fru talman, att jag var väldigt lugnad efter Eskil Erlandssons besked tidigare om älgjakten. Han såg ingen anledning att som det utvecklar sig nu ta några nya initiativ, utan han ville låta småmarksägarna fortsätta bedriva sin älgjakt. Nu är jag betydligt mer bekymrad, efter frågan från Åke Sandström. Jag vet nämligen vad som ligger bakom. "Produktionsanpassad älgjakt" är ett mantra som har använts i många år. Det ska bara vara till för att stormarksägarna och licensområdena ska lägga beslag på älgjakten. Man ska frånta småmarksägarna den möjligheten. Man kan fråga sig vad som är produktionsanpassad älgjakt. Är det de här stora områdena, som faktiskt inte föder så många älgar? Eller är det de små markerna, som på många sätt föder älgarna? Jag tror nog vi kan lämna den debatten. Principfrågan är: Vill Åke Sandström se till att behålla jakträtten på vuxen älg för dem med mindre marker? Det gäller de 4 000-5 000 älgar som fälls årligen. Eller vill Åke Sandström ta bort den möjligheten? Sedan, fru talman, kan jag inte låta bli att kommentera också ett par andra saker. Varför skåpar Åke Sandström ut Jägarnas riksförbund? Förbundet är uppenbarligen mindre än Svenska Jägareförbundet, men visst har det verksamhet i hela landet! Visst bedriver förbundet en god utbildningsverksamhet och allt det där. Storleken kan ju förändras. Så sker i det politiska livet, mellan partierna, och så kan också ske vad gäller organisationer. Allra sist: Åke Sandström talar om frivillighet och möjlighet vad gäller småviltsjakten. Det handlar faktiskt om tvång. Jag tycker att det är lite tragiskt att ett parti som det tidigare Bondeförbundet och Centerpartiet, som har stått för äganderätten, nu skriver en motion till Sveriges riksdag som gör att det skapas en majoritet för tvångsinslag direkt riktade mot äganderätten. Hur kan det ha gått så med Centerpartiet?
Fru talman! När det gäller den produktionsanpassade älgjakten är det möjligt, som Dan Ericsson säger, att stora områden föder färre älgar och små områden föder fler älgar. Men jag är rättvis till min natur, och jag vill att det så långt det är möjligt ska vara en produktionsanpassad jakt. Det följer det som kan beskattas. Sedan vet jag att det råder delade meningar om de förslag som finns. De finns ingen anledning att ta upp dem nu, och jag har inte heller hört någon propå om att de ska tas upp till behandling. Så det systemet torde leva vidare. Jag har aldrig funderat över om någon liten organisation täcker hela landet eller inte. Jag konstaterade bara att man hade anställda, resurser och sådant. Det ordbruk som har använts före mötet i dag gör mig mycket bekymrad. I övrigt har vi tidigare betonat vad som betraktas som intrång i äganderätten och inte. Jag har inga ytterligare kommentarer där.
Fru talman! Åke Sandström talar om rättvisa när det gäller älgjakten. Men vad det för rättvisa att frånta jakträttsinnehavare med mindre marker rätten att fälla en vuxen älg? Jag hoppas att Åke Sandström kan ge besked om att han inte är beredd att medverka till detta utan att låta det hela ligga som det ligger så att det blir lugn och ro i den frågan för många år framöver. Sedan ville inte Åke Sandström ytterligare kommentera äganderättsfrågan. Frivillighet och möjlighet är inte synonymt med det som utskottsmajoriteten nu säger. Det handlar om tvång och om ett fråntagande av äganderätten. Det är detta som jag tycker är det tragiska, att Centerpartiet - tidigare Bondeförbundet - som har stått tydligt upp för äganderätten, nu har lämnat dessa barrikader och skrivit motioner till Sveriges riksdag som har lett till en majoritet som nu ser till att sätta ut äganderätten på ett sluttande plan.
Fru talman! Vi har diskuterat hur äganderätten påverkas hela kvällen och konstaterat att den stora och viktiga förändringen gäller de ändrade majoritetsreglerna. Jag tror att man löser väldigt många av dessa problem. Det kommer inte att bildas områden där man inte gillar detta. Talet om att ta ifrån någon äganderätten är starkt överdrivet. Beträffande älgjakten kan jag lova att jag inte kommer att agera i den frågan. Kan Dan Ericsson påvisa var i jaktförordningen det står att alla har rätt att skjuta en vuxen älg, då vore det intressant att ta del av det svaret senare. Jag har nämligen inte funnit det någonstans.

Fru talman! Att komma upp som sist anmälde talare i en sådan här debatt är ju inte det allra lättaste. Det finns kanske inte så mycket mer att säga, men jag kan ändå inte låta bli att ta upp en del frågor. För det första gäller det lagen om viltvårdsområden. För det andra gäller det viltvårdsområdesföreningens beslutsbefogenheter. För det tredje gäller det administrationen av jakten och viltvården. När det gäller villkoren för bildande av viltvårdsområde är förslaget i betänkandet ett steg i rätt riktning som flera här har sagt. Men fortfarande kan enskilda markägare tvångsanslutas. Enbart detta faktum reagerar i varje fall jag och många andra på. Det har här sagts - bl.a. av Eskil Erlandsson - att det rör sig om bara 20 % och att det inte är så farligt. Men om det är 5 % eller 1 % som tvångsansluts är det ett felaktigt ingrepp i äganderätten. På vilket annat område skulle vi över huvud taget besluta om en tvångsanslutning? T.o.m. LO tog bort tvångsanslutningen till de fackliga organisationerna för några år sedan. Detta är en helt oacceptabel inskränkning i äganderätten. Att med tvång ta över förfoganderätten från enskild markägare har regelmässigt inneburit problem och onödiga konflikter. Den jägare och markägare som av olika anledningar inte har möjlighet att delta när jaktledare och viltvårdsområdesföreningens styrelse beslutar vid vilken tidpunkt man ska jaga fråntas i princip möjligheten att jaga. Ett av motiven för bildande av viltvårdsområden sägs vara att de bättre ska främja vården av berörda viltslag. Jag är inte alls säker på det. Av det som flera talare här har sagt kan man få uppfattningen att det endast är inom ett jaktvårdsområde eller viltvårdsområde som det är möjligt att främja viltvården. Det är inte alls min erfarenhet. Jag har mark i ett frivilligt bildat jaktvårdsområde och även jaktmark utanför. Jag ser ingen skillnad på sättet att främja och värna om viltet. Det är inte enbart inom samordnad jakt som man klarar det. Utskottsmajoriteten nöjer sig inte med att viltvårdsområdena ska hantera klöverviltet utan de ska också hantera småviltsjakten. Det är också en förändring som flera här har tagit upp. Det är många som har hört av sig till mig. När Åke Sandström säger att de allra flesta uppe i norr har uppfattningen att det måste ligga inom viltvårdsområden talar han i varje fall inte för Norrbotten, det är jag övertygad om. Många brev och kontakter som har nått mig visar på något helt annat. Nu ska det inte uppfattas som att jag har någonting emot viltvårdsområden, men än en gång: Det måste vara fullständig frivillighet som råder. Då får man också det bästa utfallet. Det är det säkraste sättet att undvika konflikter. Här blir man orolig över Centerpartiets inställning. Man sätter gränsen för äganderätten på en sådan nivå att den kan tummas på också i andra situationer. Låt mig bara påminna om att den förre centerledaren Thorbjörn Fälldin var ordförande i äganderättsfrämjandet i 10-12 år. Han arbetade enträget för att vi i Sverige skulle ha en ovillkorad äganderätt, ungefär som i många andra länder i Europa. Thorbjörn Fälldin kom bara en bit på väg och jag undrar vad han skulle säga i dag när Centerpartiet faktiskt går åt det motsatta hållet. Det tycker jag är värt att notera. Jag skulle också nämna lite grann om viltvårdsområdesföreningens beslutsbefogenheter. Här har remissinstanserna - Svea hovrätt, Uppsala universitet och Lagrådet - den uppfattningen att en viltvårdsområdesförenings rätt att besluta om jaktfrågor får anses vara en otillåten delegering av normgivningsmakt till ett enskilt rättssubjekt. Man skriver också i remissvaren att det strider mot regeringsformen 8 kap. samtidigt som det är en ytterligare inskränkning i äganderätten. Då är frågan: Är det verkligen så att politiker bättre kan göra en sådan bedömning än dessa rättsinstanser som säkerligen har läst på frågan ordentligt innan de skriver remissvaren. Nu går man ifrån detta. Och enligt 10 § jaktlagen tillkommer jakträtten den enskilde jakträttsinnehavaren. Nu överlåter man den till en annan. Det är också andra myndigheter som har hanterat det här under många år som nu kommer i ett helt annat läge. Avslutningsvis har jag också några synpunkter på administrationen av jakten och viltvården. I jaktutredningen och också i propositionen föreslogs att Svenska Jägareförbundet inte skulle ha statsmakternas uppdrag att ensamt svara för ledningen av den praktiska viltvården och jakten. Man menade att uppdraget i stället bör ges till berörda myndigheter tillsammans med markägare, jägare och andra intressenter. Den uppfattningen delar jag. Jag tycker att det är absolut fel att ge en intresseorganisation, som också kan kallas särintresse, det ansvaret. Det är anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten nu är beredd att upphöja en av jaktorganisationerna till någon form av överstatlig myndighet som kan besluta om en hel del av jaktfrågorna. Jag ska nämna något om de skillnader som har diskuterats mellan de olika organisationerna. Det är klart att Svenska Jägareförbundet har ett försteg. Det är en stor organisation. Men hur har den blivit stor? Man har haft ett stort statligt stöd under många år, har kunnat bygga upp hela denna organisation och har en fantastisk lobbyverksamhet. Det är väl det som jag gissar att förändringen från propositionen till det beslut som väl ska fattas i morgon blir just när det gäller småviltet. Jag tror i vart fall att det är på det sättet. Det är anmärkningsvärt att man nu så entydigt upphöjer en av jägarorganisationerna till någon form av myndighet. Fru talman! Jag avslutar med detta. Jag har samma yrkande som Carl G Nilsson och yrkar bifall till reservation 1.
Fru talman! Olle Lindström, låt oss nu en gång för alla konstatera att institutet jaktvårdsområde har bestått under tid då centerpartister såväl som moderater har lett regeringar i Sverige och varit i majoritet i denna kammare. Då har Olle Lindström och hans företrädare icke gjort något för att undanröja det som Olle Lindström nu kritiserar. Låt oss vara överens om att det har fungerat på det sättet. Erkänn det, Olle Sedan frågade Olle Lindström om jag kan nämna något annat område där det finns inslag av tvång. Ja, det kan jag. Det är ett område där ni moderater på sen tid har föreslagit att kammaren ska ta initiativ, nämligen i frågan om fiskevårdsområdesföreningar. Det som vi nu diskuterar är om allt vilt ska ingå i det som vi efter detta ska kalla för viltvårdsområde eller om bara en del vilt ska göra det möjligt att bilda ett viltområde.

Fru talman! När det gäller jaktvårdsområden, Eskil Erlandsson, talade jag om att jag deltar i ett sådant område. Man får laga efter läge och vara med i dessa områden. Men jaktvårdsområdet är frivilligt bildat. Det är det som är skillnaden mot det som Eskil Erlandsson nu företräder. Det är därför som jag reagerar både på de 20 procenten och, ytterligare, på att man går ifrån den proposition som ändå var i rätt riktning och lät småviltet ligga utanför. Det finns inte heller något som tyder på att småviltet skulle främjas bättre av att ingå i ett viltvårdsområde. När det gäller tvång sade jag att vi inte nu är villiga att på något annat område införa tvångslagstiftning. Jag måste säga att jag inte vet att vi har föreslagit något tvång när det gäller fiskevården heller. Men om det är så, har vi ju möjlighet att ta upp frågan i debatten i kammaren när den kommer. I vart fall vill jag säga till Eskil Erlandsson att jag från denna talarstol har varit emot tvånget i jaktvårdslagstiftningen redan tidigare. Det var under den gamla tiden då det hette jaktvårdsområde, men nu ska det heta viltvårdsområde. Jag kommer också att vara emot det i fortsättningen, för jag anser att tvång är fel sätt att lösa problemen. Man når aldrig konfliktlösningar ute i markerna, i jakt eller fiske, om man tvingar människor att vara med i något som de inte vill vara med i.
Fru talman! Är det så att Olle Lindström står i kammaren och bara företräder sig själv och inte det parti som Olle Lindström representerar, får jag be om ursäkt för att jag över huvud taget begärde replik. Jag brukar nämligen inte i denna kammare diskutera enskilda ledamöters eventuella hållning i enskilda frågor, utan jag diskuterar med partiföreträdare. Men i sak vill jag ändå påtala för Olle Lindström att vi ju minskar tvångsinslaget med det förslag som majoriteten i miljö och jordbruksutskottet nu har lagt fram för kammarens antagande.
Fru talman! Det var också just det som jag sade i mitt anförande, Eskil Erlandsson, att det inte räcker att minska tvångsinslaget vare sig för partiet eller för mig. Vi menar naturligtvis att varje tvångsinslag i jaktfrågan är felaktigt. Därför har jag också framfört det. Det är inte bara min egen uppfattning. Men jag kan tala om att jag tidigare har drivit dessa frågor, både motionsvägen och på annat sätt, för tvångsinslagen i de gamla jaktvårdsområdena också har varit felaktiga.
Fru talman! Jag delar Olle Lindströms uppfattning om småviltsjakten. Det är glädjande att det i alla fall finns några jägare som tycker att det går att samordna jakten på frivillighetens grund. Det känns lite obehagligt att vuxna människor med vapen i hand inte ska kunna komma överens om hur de ska jaga utan måste ha tvångslagar i bakgrunden för att kunna samordna jakten. När det gäller myndighetsansvaret för Jägareförbundet delar jag Olle Lindströms uppfattning men vill framhålla att det i propositionen på s. 65 vad gäller personregister klart står: "Regeringen delar uppfattningen att Naturvårdsverket bör vara ansvarig registermyndighet. Detta innebär att all myndighetsutövning vad avser registren kommer att hanteras av Naturvårdsverket." Vidare står det på s. 71 i propositionen: "Det kan dock inte komma i fråga att förbundet utan särskilt beslut skall fullgöra några myndighetsuppgifter." Det innebär alltså att det tidigare har funnits tveksamheter framför allt om personregisteransvaret, dvs. att man har registrerat både jägarexamen och jaktkort, om det har varit någon form av myndighetsutövning. Men jag menar att i propositionen klargörs det att något myndighetsansvar i framtiden har icke Jägareförbundet.
Fru talman! Det står faktiskt att Svenska Jägareförbundet har huvudansvaret för administration av jakten och viltvården. Det tyder jag - även om jag också vet att vi har myndigheter som kan agera i dessa frågor och att de också ska ha beslutanderätt - som att man ger en av jägarorganisationerna väldigt stor möjlighet att påverka jakten.
Fru talman! Här menar jag att Olle Lindström blandar ihop två saker. Det står ingenstans i propositionen att Jägareförbundet har något huvudansvar för någon administration. Det står däremot att Jägareförbundet inte har något myndighetsansvar och att det är Naturvårdsverket som har ansvaret när det gäller registren. Där är det alltså ganska klart i propositionen. Vi var mycket noggranna med den texten. Sedan kan jag hålla med om att det finns en olycklig formulering i fråga om huvudansvaret. Men som flera har påpekat här står det också mycket klart och tydligt att det är jakträttsinnehavaren och markägaren som har huvudansvaret för den praktiska jakten. I reservation 8 i betänkandet hade det kunnat gå att finna en majoritet i utskottet för att komma till rätta med det som jag uppfattar som en lite olycklig formulering. Tyvärr fanns det inte lika stor benägenhet att ändra det här som det fanns när det gäller att ändra småviltsjakten, vilket jag djupt beklagar.
Fru talman! Jag har i alla fall den uppfattningen att om man skriver att det handlar om ett huvudansvar så åligger det också Svenska Jägareförbundet att ha detta. Sedan kan man naturligtvis samordna det här med myndigheter. Jag tror säkert att man kan lösa det. Vi har faktiskt i varje fall två jägarorganisationer av betydande storlek. Då menar jag att om man lägger det här på en av dessa så upphöjer man den så att det blir någon form av myndighetsutövande i alla fall. Så har jag åtminstone tytt det i propositionen.
Fru talman! Jag vill mer kontrollera en uppgift, om jag hörde rätt. Det är ju så att Moderaterna är pådrivande när det gäller privatiseringar i offentlig sektor. Om jag hörde rätt förordade Olle Lindström att en myndighet hellre än organisationerna skulle ta hand om att leda den praktiska rådgivningen och informationen, som det egentligen handlar om. Jag tror att Olle Lindström är lite dåligt påläst. Som Gudrun Lindvall har påpekat är det ju inte alls tal om något administrativt ansvar. Alltså: Skulle det vara bättre med en myndighet än med frivilligsektorn?
Fru talman! Nu är det så, Åke Sandström, att den där jämförelsen är väldigt dålig. Det är fråga om en lagstiftning som man ska utöva som man överlåter. Det kan väl inte vara så att såväl Svea hovrätt och Uppsala universitet som Lagrådet har fel på den här punkten? De uttalar klart att det inte är lämpligt att delegera över en sådan här rätt. Att jämföra det med en privatisering tycker jag verkar ganska malplacerat.
Fru talman! Jag kan konstatera att Olle Lindström inte känner till arbetsuppgifterna. Det allra mesta av det jobb som de här 4 000-5 000 förtroendevalda utför är inventeringsarbete, utredningsarbete, samrådsarbete med skogsbruk osv. Tolka lagar har man inte gjort hittills i organisationen. Men man svarar för rådgivning och information. Där är den sammanlagda arbetsinsatsen enbart för dem som är funktionärer inom Jägareförbundet värd 300 miljoner kronor. Anser Olle Lindström att vi skulle ha tillsatt en myndighet som skulle ha svarat för alla de uppgifterna mot den beräknade kostnaden?
Fru talman! Ja, Åke Sandström, jag har fått samma information, och samma lobbyverksamhet har drabbat mig. Så jag känner till precis alla de där uppgifterna. Jag vill inte på något sätt nedvärdera Svenska Jägareförbundets arbete. De gör säkert en god insats. Vad jag har sagt är att här särskiljer man en av jägarorganisationerna. Det är ändå så att i den lagstiftning som vi beslutar om här i riksdagen delegerar vi en viss del när det gäller att utföra arbetet till denna jägarorganisation. Det kan ändå inte Åke Sandström komma ifrån.

Fru talman! Jag har inte sagt det förut i kväll, men jag hoppas få talmannens benägna tillstånd att rikta ett tack till Dan Ericsson för den här debatten, för alla debatter och för hans jobb i vårt utskott, där han som bekant slutar i morgon.

Fru talman! Konstitutionsutskottet ber härmed att få överlämna resultatet av sin årliga granskning till riksdagens kammare för dess bedömning. Konstitutionsutskottets uppgift är att granska hur regeringen sköter sina ålägganden. En ledtråd för utskottet är att hävda rätten, författningen och sanningen. Den granskning utskottet har gjort i år är omfattande och i inte så liten utsträckning kritisk. Om somt är hela utskottet ense, om somt är vi oense.

En viktig fråga finns dessutom inte med i den granskning som utskottet nu redovisar, nämligen regeringens ansvar för statsministerns så omtalade resa till Sydafrika. Här fortsätter granskningen för att vi så långt det står i vår makt ska försöka klarlägga vad som faktiskt har inträffat. Det är vår plikt att söka sanningen. Framtiden får utvisa hur långt det är möjligt att i detta hänseende komma. Det som redovisas nu och som ska debatteras i dag är emellertid mycket nog, Sydafrikaresan förutan. Det handlar om regeringens förhållande till riksdagen och dess utrikesnämnd. Det handlar om regeringens hantering av den s.k. utnämningsmakten, dvs. vilka som ska få vara chefer i våra statliga myndigheter. Det handlar särskilt om en av de utnämningar som har omtalats mycket under det senaste året, nämligen förordnande av chef för Riksrevisionsverket. Det handlar om regeringens diarieföring av brev - till synes möjligen en liten fråga, men ändå aktualiserande en av de viktigare principerna i vår författning, nämligen öppenheten och därmed möjligheter för medborgarna att ta del av den offentliga maktens utövning. Det handlar om upphandlingen av tjänster som staten är skyldig att göra enligt lagen om offentlig upphandling. Det handlar om orsakerna till sammanbrottet vad beträffar Telia-Telenor-avtalet. Det handlar om regeringens samarbete - åtminstone än så länge, får man möjligen tillägga - med Vänstern och Vart och ett av dessa ämnen och flera härutöver som utskottet också har granskat ger skäl till reflexioner om hur regeringsmakten sköts. Senare debatter under dagen får belysa dessa frågor mera i detalj. I denna inledande diskussion finns det enligt min mening snarast skäl att se till om det finns någon eller några iakttagelser som förenar det som utskottet har haft att säga om merparten av de ärenden vi har haft anledning att granska. Låt mig ägna resten av detta anförande åt att förmedla mina intryck och mina övergripande slutsatser när granskningen ses i dess helhet snarare än i dess delar. Det finns nämligen enligt min uppfattning ett slags regeringsmaktens arrogans som går som en röd tråd genom flertalet av de frågor som utskottet i dag redovisar. Låt mig exemplifiera vad jag menar genom att se till några av de viktigare ärenden som utskottet i dag redovisar för kammaren. Se för det första på Österrikefrågan och Utrikesnämnden. Regeringen är enligt författningen skyldig att samråda med Utrikesnämnden inför viktigare utrikespolitiska ställningstaganden. Tvivelsutan är sanktionerna gentemot Österrike ett exempel på sådant viktigare ställningstagande. T.o.m. företrädare för regeringen har inför utskottet medgivit att det är så. Desto mera förvånad blir man när företrädare för samma regering samtidigt medger att man inte ens övervägt att kalla den utrikesnämnd som är forumet för sådant samråd till överläggningar. Alternativt har det hävdats, kuriöst nog samtidigt som man påpekar att man inte ens övervägt det, att det inte fanns tid för att göra det man inte hade kommit på att man bort göra. Inför utskottet har det samtidigt visat sig att andra regeringar visst har funnit tid - sådan tid att det varit möjligt att genomföra det som den svenska grundlagen säger att en svensk regering är skyldig till. Det kan möjligen framstå som en petitess att kräva att andra ska få delta i ställningstaganden kring viktiga utrikespolitiska frågor. Samtidigt är Utrikesnämnden ett organ som har tillkommit för att medge den reflexion, den eftertanke och det intag av olika idéer som stora ställningstaganden kräver. Så här i efterhand har det dessutom visat sig att eftertanke före beslutet i detta fall var mer än rimligt att efterfråga. Men som sagt: Regeringen kom inte ens på tanken att detta var en fråga som den borde ha underställt också andra partier i de i författningen angivna organen. Se för det andra, fru talman, på hanteringen av chefen för Riksrevisionsverket! Låt oss för en stund åkalla minnet av vad som hände för nästan ett år sedan. Det var en lång sommar. I tidningar och i samtal utanför tidningarna illustrerades en långbänk som får andra att framstå som oljade blixten när chefen för RRV skulle förordnas fr.o.m. den 1 oktober i höstas. Det var oändliga samtal, delvis inför öppen ridå, och det var finansministerns vid det här laget smått världsberömda enstaviga presskonferens. Hela denna fråga skulle möjligen ha kunnat läggas till handlingarna som ett olycksfall i arbetet om det inte hade varit för det faktum att chefskapet för RRV är av en alldeles speciell karaktär, som några av oss har haft anledning att skriva i ett särskilt yttrande till utskottets bedömning. Riksrevisionsverket ska ju tillsammans med bl.a. konstitutionsutskottet granska hur väl tingen sköts av makten. Därför är det maktens uppgift att säkerställa att ingen skugga ska kunna falla på den nödvändiga självständighet som verket har att leva efter. Utskottet påpekar för sin del enigt att det inte fanns skäl att dra det här i långbänk på det sätt som regeringen gjorde vid förordnandet av Inga-Britt Ahlenius, som det blev till slut, ett par dagar före full tid. Ett enigt utskott påpekar dessutom att finansministern gjorde fel som inte diarieförde två viktiga brev, som hade varit betydelsefulla för den offentliga debatten i frågan, i tid. Enkelt uttryckt: Statsråd har inte rätt att gömma brev i madrassen. Se, fru talman, för det tredje på upphandlingen av tjänster! Det kan låta lite tekniskt och knöligt för den som inte har haft anledning att ägna sig åt det själv. Den enkla principen är emellertid att staten, när den beställer tjänster, ska fråga flera för att få fram det bästa priset och den högsta kvaliteten. Det ska främja konkurrensen och därmed statens rättmätiga skötsel av de medel som staten har till sitt förfogande. Ett enigt utskott påpekar att det på denna punkt finns allvarliga brister på flera håll inom regeringen. Det är så allvarliga brister att utskottet i ett fall inte ens har kunnat utröna vem det är som är ansvarig för bristen. Det påminner om det gamla uttalandet om att det stundtals förefaller som om makten är någon annanstans. Att frågan om upphandling har sitt allvar säger sig självt, inte minst därför att regeringen är ett föredöme, eller i varje fall borde vara det, för andra. Hur i hela friden ska man kunna räkna med att andra ska sköta sina ålägganden väl om regeringen inte gör det? Utskottets eniga kritik på denna punkt är mer än berättigad. Se, fru talman, på Telia-Telenor-affären! I denna fråga är situationen den att många av oss skulle kunna säga: Vad var det vi sade? Många av oss varnade innan detta avtal slutfördes för att en affär mellan Telia och Telenor, i synnerhet på de villkor som då redovisades, inte hade förutsättningar att bli framgångsrik. Likväl sade naturligtvis alla vi som var emot affären från början att det, när den väl var genomförd, var vår förhoppning att den skulle kunna fullföljas med ett för båda de ingående företagen och folken lyckligt slut. Så blev det nu inte. Utskottet har genom flera förhör klarlagt i vilken utsträckning regeringen skötte sina åligganden i enlighet med de avtal som träffades på ett sätt som gav förutsättningar för framgång. Utskottet är inte enigt i sin bedömning, men både majoriteten och minoriteten understryker att mera kunde ha gjorts. Vi som är mera kritiska till regeringen i detta hänseende säger oss att regeringen genom näringsminister Björn Rosengren helt enkelt nonchalerade att hantera problem som låg i öppen dager redan när avtalet slöts och som sedan briserade i sammanbrottet för affären åtta månader senare. Björn Rosengrens uttalande om Norge, ovetande om TV-kameror som inte var avstängda, står som ett slags symbol för hur hela Telia-Telenoraffären sköttes. Se till sist, fru talman, på utnämningsmakten, dvs. hur regeringen har utnämnt statliga chefer! I denna fråga har företrädarna för mitt parti, Moderaterna, funnit anledning att vara särskilt kritiska i våra observationer. När det gäller statliga chefer och chefstillsättningar förefaller detta i allt större utsträckning bli en fråga som närmast för tanken till partipolitiska förläningar. Det handlar om vänner och bekanta som har gjort regeringspartiet stora tjänster. Inför utskottet medger t.o.m. statsministern att det ligger något naturligt i att det blir socialdemokrater och i någon mån, har det visat sig, centerpartister som uppfyller de krav på förtjänst och skicklighet som grundlagen stipulerar för denna typ av tjänster. Förlåt uttrycket, fru talman, men jag tycker att det är politiskt skandalöst att hantera utnämningsmakten på detta sätt. Det är politiskt skandalöst att göra det, men det är också djupt oroande inför framtiden med tanke på den svenska förvaltningstradition som bygger på att endast statsdepartementens ledningar är tillsatta på politiska grunder medan cheferna i vår förvaltning är tillsatta på andra meriter. Jag vägrar helt enkelt att tro att grundlagens bestämmelser om förtjänst och skicklighet är särskilt applicerbara bara på vissa typer av politiska företrädare. Fru talman! Som jag började med att säga är vi i utskottet naturligtvis inte eniga om allt. Vi är eniga om underlagsmaterialet för de reflexioner och bedömningar som man kan göra från olika utgångspunkter. Att oenighet då och då uppstår om slutsatserna är inget konstigt. Det är ändå viktigare att det finns underlag för andra att göra sina egna bedömningar om de frågor som utskottet har behandlat. Det material som utskottet överlämnar till kammaren i dag blir därmed en rik källa att ösa ur för den som på egen hand vill bilda sig en egen uppfattning om hur regeringsmakten har utvecklats och hur den står i förhållande till de principer som vårt folkstyre anger för maktens utövning. Det är viktigt för vårt folk därför att det ger underlag för ett öppet och demokratiskt samtal om grunderna för Sveriges utveckling, men det är också viktigt för den regering som utskottet har granskat. Här finns vägledning för den som vill ta åt sig av kritiken för en bättre tingens ordning, så att det blir lite mindre makt och lite mer ödmjukhet inför folkstyrets krav. Fru talman! Utskottets granskning anbefalles till läsning, till reflexion och till efterföljd.

Fru talman! Kammarledamöter! Det är frestande att omedelbart begära replik på Per Unckel. Jag ska dock hålla mig till den planering som utskottet har och som jag har rättat mig efter. Jag börjar med att konstatera att KU:s granskning av statsråden har en mer än 200-årig tradition i den svenska riksdagen. Den här uppgiften behölls vid den stora författningsreformen 1974. Man kan också säga att granskningen genom åren - jag har läst mig till ett långt perspektiv - har haft varierande intensitet och varierande kvalitet. Under de senaste decennierna har, enligt min mening, kvaliteten i arbetet och också engagemanget höjts avsevärt. Att det är riksdagsledamöter som utför granskningen kritiseras då och då. Jag vill hävda att detta ligger väl i linje med den nuvarande författningens princip om folksuveränitet - den princip som bär upp den svenska konstitutionen. I inledningen av kapitlet om statsskickets grunder står att "All offentlig makt i Sverige utgår från folket." För att undvika missförstånd, som jag har utsatts för i annat sammanhang, vill jag här också citera ytterligare en bit ur inledningen, nämligen där det står att "Den offentliga makten utövas under lagarna." Självfallet är det också en viktig princip. Det är just lagenligheten i regeringens beslutsfattande som KU granskar. I regeringsformen uttrycks det så här: "Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning." Viktiga inslag i kontrollen av den offentliga makten i Sverige är öppenheten i förvaltningen, - se där en koppling till diarieföringen av inkommande handlingar - meddelarfriheten och yttrandefriheten. Därigenom ges varje medborgare möjlighet att delta i kontrollen. De riksdagsledamöter som anförtrotts uppdraget att sitta i konstitutionsutskottet har ett stort granskningsansvar. Alla ledamöter av riksdagen har rätt att hos KU påtala önskemål om granskning, men kan också genom frågor och interpellationer i kammaren direkt till statsråden delta i granskningen av regeringsmakten. KU:s granskning ifrågasätts då och då, ibland också av en eller annan riksdagsledamot. Temat är då att granskningen är värdelös därför att den utförs av riksdagsledamöter: Det blir ändå bara partipolitik. Här borde experter kopplas in är budskapet. Jag delar inte den uppfattningen. KU:s granskning i nuvarande former fyller en väsentlig uppgift i det offentliga livet i Sverige. Fru talman! Man kan också säga att granskning och kontroll är på modet just nu. Honnörsorden är oberoende, professionalism och expertis. Särskilt oberoende är ett inneord. Man frågar sig emellertid lätt: Oberoende av vem och av vad? Och man frågar sig också vad som är den egentliga granskningsuppgiften. Att döma vem som har rätt eller fel i politiska frågor ska inte göras av oberoende experter. Den uppgiften är väljarens suveränitet och den utför han eller hon på valdagen. För KU är det angeläget att hålla fast vid att granskningen är konstitutionell. För den politiska granskningen finns andra instrument i riksdagen och ytterst avdöms de i politiken i de allmänna valen. Att granskning och revision har trätt i förgrunden under de senaste åren är kanske inte så konstigt. Jag kan se två skäl, utöver det självklara att makt alltid ska granskas. Jag talar här alltså om den offentliga makten. Den privata makten i samhället, som är baserad på pengar och inflytande på annat sätt, är inte lika lättgranskad. Det finns alltså två skäl utöver dem som jag har nämnt tidigare: 1. I tider med sämre resurser blir det angelägnare att se till att skattemedlen används effektivt. Väljaren ifrågasätter också mera numera, vilket är bra. 2. Senare års uppmärksamhet kring vad som kallats politikerskandaler har självfallet ökat motivet för granskning. Det är också bra, både för politikerna och för politiken. Det kan också vara värt att i det sammanhanget notera att pressen spelat en stor roll för att klarlägga och blottlägga dessa förhållanden, ibland en större roll än de som satts att granska verksamheten. Det kan också vara ett memento för dem. En viktig del av riksdagens kontrollmakt är förstås revisionen. Den utreds nu inom riksdagen, och förslag om förändringar är att vänta. Det är därvid angeläget att förändringarna genomförs på ett sådant sätt att förutsättningarna för KU:s granskningsarbete inte rubbas. KU:s granskning är i mycket liten grad reglerad i regeringsformen. Därför vilar ett stort ansvar på utskottet och dess ledamöter för att upprätthålla kvaliteten i arbetet. Utskottet för också löpande samtal om arbetets uppläggning och eventuella regler, men vi vill samtidigt slå vakt om enkelheten och flexibiliteten i arbetet. Fru talman! I debatten om KU:s granskning dyker då och då också upp förslag om att utskottet ska utrustas med ett effektivare medel i sitt arbete. Man tänker i första hand på att de som utfrågas inför utskottet ska tala under sanningsförsäkran, alltså ha en plikt att tala sanning. Min utgångspunkt är förstås att de som kommer till utskottet talar om vad de vet om saken. Det är för övrigt endast statsråd i sittande regering som är skyldiga att ställa upp inför utskottet. Alla andra kan välja att inte medverka. Det förekommer också ibland. En utveckling som innebär att utskottet blir mer likt en domstol är enligt min mening inte önskvärd. Domstolar ska förbehållas brottslighet. Om sanningsplikt införs väcks också frågan om skyldighet att inställa sig, vilket i sin tur reser frågan om sådana rättsmedel som tvångshämtning eller vite vid vägran att inställa sig. Det här riskerar att allvarligt fjärma utskottets granskning från vad som från början var avsikten - att riksdagen skulle utöva en konstitutionell granskning av regeringsmakten. Enligt min mening ska etiken i politiken och i förvaltningen vara av sådan dignitet att de faktiska omständigheterna i ett granskningsärende blir uppenbarade utan att utskottet utrustas med särskilda tvångsmedel. Fru talman! Utskottet presenterar i dag för riksdagen det granskningsbetänkande som är resultatet av de anmälningar som har kommit till utskottet. Det granskningsärende som gäller vissa delar av Sydafrikasatsningen har blivit förskjutet i tiden och kommer att redovisas senare för riksdagen. Vissa av anmälningarna har väckt särskilt stor uppmärksamhet och de ska senare under den här dagen bli föremål för särskilda debatter. Jag avser inte att föregripa de debatterna. Vissa anmälningar är ur konstitutionell synpunkt inte särskilt välgrundade. De får emellertid ibland stor medial uppmärksamhet just vid anmälningstillfället. Det är väl kanske poängen med anmälan. När utskottets noggranna utredning långt senare redovisas uppmärksammas den knappast alls. Årets skörd av anmälningar kring statsrådsuttalanden av varjehanda slag ger bra exempel på detta. För den som är intresserad av regeringsformens regler för hur regeringar bildas erbjuder detta betänkande intressant läsning. Utskottet gör en genomgång av de tio regeringsbildningar som har ägt rum sedan Även åtta misstroendeförklaringar under samma tid redovisas. Slutsatsen är att reglerna har kunnat tilllämpas på ett bra sätt, att Sverige kunnat regeras. Värt är att notera att sedan 1970 och fram till nu har Sverige haft majoritetsregeringar endast vid två tillfällen, nämligen 1976-1978 och 1979-1981. Alltså under 4 av sammanlagt 30 år. Grunden för denna genomgång av regeringsbildningarna är en anmälan från moderat håll om att regeringen efter valnederlaget 1998 inte avgick. Utskottet konstaterar att detta inte krävs enligt regeringsformen. Något uttalande görs inte av utskottet med anledning av denna anmälan, som också omfattat granskning av regeringens samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Fru talman! Jag vill konstatera att utskottet kunnat enas i det alldeles övervägande antalet ärenden. Det är bra för utskottets och granskningens anseende. I några ärenden finns reservationer eller särskilda yttranden. Det är nog oundvikligt i allt granskningsarbete att de som granskar kommer till olika bedömningar. I Telia-Telenor-affären innebär det att vi tolkar innebörden av avtalet på olika sätt. Reservanterna uttalar kritik mot att Björn Rosengren inte såg till att fusionen fullföljdes, den fusion som reservanterna reserverat sig mot i riksdagen. Det är väl kanske bra att man kan ha det perspektivet på granskningsarbetet, att man alltså tycker att det var fel att det arbete som man egentligen inte ville ha inte fullföljde. Då kan jag något ägna mig åt att också kommentera det som utskottets ordförande, ibland som ordförande, ibland kanske mer som gruppledare för Moderata samlingspartiet och som reservant i utskottet, har tagit upp när det gäller de sakliga frågor som finns i det här sammanhanget. Jag vill då poängtera att utskottet inte står bakom en formulering som innebär att det här betänkandet präglas av regeringsmaktens arrogans. Det är inte utskottets uppfattning. Jag vill också, utan att föregripa de kommande debatterna, konstatera att i själva huvudfrågan om Österrike, nämligen huruvida ärendet var av det slaget att Utrikesnämnden borde inkallas, råder ingen oenighet. Vi är överens om att ärendet borde har föredragits i Utrikesnämnden, men på grund av den ventil som finns i konstitutionen för tidsskäl har vi gjort olikartade slutliga bedömningar. När det gäller andra frågor som t.ex. Riksrevisionsverket och upphandling kan jag konstatera att utskottets ordförande inte bara har redovisat utskottets uppfattning utan då och då gått utöver vad som kan återfinnas i utskottets betänkande som nu anmälts till riksdagen. Näst sist, fru talman, konstaterar jag att utskottet inte heller har granskat Björn Rosengrens uttalande om Norge. Det har inte anmälts, och det har inte heller funnits anledning att på utskottets initiativ granska det. Det återfinns inga referenser till de uttalandena i det utskottsmaterial som har presenterats här. Till sist, fru talman, yrkar jag på godkännande av den anmälan som utskottet gör och avslag på de eventuella bifallsyrkanden till anmälningar i de reservationer som finns redovisade.

Fru talman! Jag ska begränsa mig till två kommentarer. Den första är att jag naturligtvis inte begär att Göran Magnusson som företrädare för regeringspartiet ska skriva under på min karakteristik att iakttagelserna för tanken till en regeringsmaktens arrogans. Men det är likväl min iakttagelse att det förhåller sig så. Utskottets uppgift har inte varit att granska sin egen granskning i den meningen att ur denna plocka fram de genomgripande slutsatser man skulle kunna dra. Det är uppgiften för riksdagens kammare när vi nu summerar vad granskningen har lett fram till. Det är min starka känsla att ur dessa iakttagelser utskottet gör i delar, växer ett intryck av en regering som inte fullt ut behärskas av den känslighet, den ödmjukhet, inför regeringsmakten som, enligt min mening, bör vara den vägledande principen. Jag exemplifierade med Utrikesnämnden, jag exemplifierade med Telia-Telenor, jag exemplifierade med utnämningsmakten, som alla pekar i samma riktning, dvs. en regering som i för hög utsträckning har uppfattat sig vara en del av själva makten. Jag vill varna för en sådan utveckling, fru talman, för jag tror inte att den är bra för det vitala folkstyret. Min andra kommentar gäller sanningsförsäkran, som utskottets vice ordförande valde att ta upp. Jag har ingen färdig uppfattning i denna fråga, men uppfattar det som ett mycket påtagligt problem att det ärende som utskottet inte har kunnat färdigbehandla inför dagens debatt beror på att helt och hållet motstridiga utsagor står mot varandra. Om man kommer fram till den slutgiltiga konklusionen att någon har talat osanning inför riksdagens utskott, och att det i dag inte kan uteslutas att denne någon kan vara ledamot av Sveriges regering, har inte bara utskottet utan hela vår författning ett mycket uppenbart problem där man inte bara kan säga att detta problem inte kan lösas genom att sanningsförsäkran utfärdas. Man måste kunna få fram sanningen om vad som har hänt. Om det är möjligt att krypa undan sanningen har författningen en brist.
Fru talman! Jag ska inte frånta Per Unckel rätten att ha en värdering av regeringen. Däremot behöver jag inte instämma i den bara för att vi är ledamöter av samma utskott. Jag tog upp frågan därför att utskottets ordförande inledde den övergripande delen av debatten, och det kan möjligen vara svårt att skilja på rollerna som utskottets ordförande och utskottet som sådant, där vi bör samla oss kring mer objektiva ställningstaganden, och rollen som gruppledare för Moderata samlingspartiet. De värderingar av regeringen som utskottets ordförande gjorde sig till tolk för återfinns inte i utskottets betänkande. Det är en värdering som har lagts fram här i riksdagen. Det var det jag ville poängtera. Jag kan naturligtvis säga att Per Unckel upplever regeringen, jag upplever också regeringen, vi upplever samma regering, men vi upplever den på olika sätt. Det är väl inte alldeles uteslutet att det också kan vara ett av de resonemang som kan föras om de delar av Sydafrikafrågan som vi granskar, nämligen att de som har deltagit har upplevt och tolkat situationen på olika sätt utan att de för den skull har en felaktig inställning. Jag kan inte dela uppfattningen att det mest intressanta är att det skulle vara någon ur regeringen som inte talar sanning. Det kan också vara andra som har varit inför utskottet som inte riktigt har hållit sig till sanningen - om vi nu ska borra i detta. Fru talman! Får jag också säga någonting om upphandlingen. Jag vill poängtera, utan att falla till enkel partipolemik, att det inte är första gången som utskottet kritiserar regeringar för upphandlingsfrågor, vilket Per Unckel väl torde känna till.
Fru talman! Utan att gå in på en diskussion om frågan om Sydafrika - den granskningen är inte färdig, vi vet inte vad slutsatserna kommer att bli, och ärendet får anstå till dess utskottet är färdigt - vill jag i det här sammanhanget fortsätta meningsutbytet något kring behovet av att få veta hur det förhåller sig. Jag har aktat mig noga under hela Sydafrikadiskussionerna för att ha någon uppfattning om vem som talar sanning och vem som inte gör det. Jag vet inte svaret. Jag vet bara att det finns ett litet antal människor inblandade i de utfrågningar som utskottet har haft där det är omöjligt att alla talar sanning. Det går inte! Jag har uttryckt det så att ja och nej inte kan vara sant samtidigt. Jag vet inte om denne som inte talar sanning är landets statsminister eller om det är någon annan av dem vi har frågat. Men blott det faktum att vi står inför en situation där det är uppenbart att någon inte talar sanning är allvarlig nog, oavsett om det är ett statsråd eller om det är någon annan. Den iakttagelsen gör i sig att man i en allvarlig författningsdiskussion inte kan vifta undan kravet på att något kanske behöver göras för att säkerställa att sanningen kommer fram. Om riksdagens konstitutionsutskott ska kunna utöva sitt ansvar måste vi veta att det som sägs är sanningen. Hur ska utskottet annars kunna göra en bedömning av slutsatserna av det som har skett? Jag går inte längre än detta just nu. Men jag lovar, Göran Magnusson, att jag kommer att återkomma till denna fråga om det visar sig i att utskottet i Sydafrikaärendet inte kan klarlägga vad som faktiskt har skett.
Fru talman! Jag ser naturligtvis lika allvarligt på själva sakförhållandet som utskottets ordförande Per Unckel gör. Det är naturligtvis precis som jag sade i mitt anförande, nämligen att min utgångspunkt när vi får skriftlig material till utskottet eller när någon utfrågas inför utskottet är att de som kommer till utskottet talar om vad de vet om saken.

Precis som jag tidigare sagt är min uppfattning om den etik som ska gälla i politiken, i administrationen eller i förvaltningen att det ska bli uppenbarat för utskottet vad som faktiskt förevarit i olika ärenden. För att anknyta till en alldeles aktuell debatt från TV i morse kan jag berätta att en reporter konstaterade att man hade frågat Göran Persson om förhållandet till ett annat statsråd - alla känner till vad det handlar om. Göran Persson hade då klarat ut hur det var enligt hans uppfattning, varpå reportern omedelbart säger: Ja, men du kan ju inte veta hur det är. För att du ska veta hur det är måste du följa med in och själv se. Om man har den relativa uppfattningen om folks uttalanden blir det till sist en ohållbar situation. Då uppstår snart frågan: Vem kontrollerar dem som kontrollerar och ska det till ytterligare kontrollapparater i detta sammanhang? Jag tror att utskottet ska vara mycket försiktigt med att initiera diskussioner och, framför allt, förslag som innebär att det blir mer domstolsliknande förhållanden i utskottet.

Fru talman! Den här granskningen är en vital del av den svenska demokratin. Det visar ju också att vi redan har fått en vital polemik kring vissa frågor i granskningen. Det är inte alltid helt okomplicerat hur man lägger bedömningarna. Jag återkommer senare till detta. KU:s granskning är tillsammans med riksdagsrevisorernas arbete vad vi kan kalla för riksdagens lag eller regelmässiga kontrollmakt visavi regeringen. Vi ska alltså se hur regeringen har verkat under författningen. Dessutom har riksdagen den politiska kontrollen via frågor och interpellationer och via granskning och motionsskrivande med anledning av olika regeringsförslag samt granskning av dessa förslag i utskottsarbetet. Sedan är det folkets sak att bedöma huruvida riksdagen utför sina åligganden på ett tillfredsställande sätt. Granskningsverksamheten, som den nu ser ut och som Göran Magnusson förtjänstfullt redogjort för i dess allmänna form, utgår från vad som kan kallas för en folksuveränitetstanke, dvs. att det är inför väljarna ansvariga och av väljarna avsättbara personer som svarar för granskningen av regeringsmakten. Det är utomordentligt viktigt att denna granskning av en del av den offentliga makten utförs med noggrannhet och stort allvar. All offentlig makt, dvs. all makt som påverkar samhällsutvecklingen, utgår inte från regeringen. Det vore kanske önskvärt om vi någon gång i framtiden fick ett förhållande där en lika omfattande och inträngande demokratisk kontroll kunde genomföras av storföretagens bolagsstyrelser och näringslivets toppar som den vi utsätter regeringen för. Det är en tanke som vi kanske ska återkomma till i annat sammanhang. Det har ibland anförts kritik mot den här granskningen. Som alternativ förs fram att en ämbetsmannagranskning, en författningsdomstol eller liknande skulle så att säga vara att föredra. Men det är att åsidosätta det politiska systemet. Det är att göra att vissa personer genom sin speciella utbildning, yrke eller liknande sattes som kontrollörer över de av folket valda representanterna i politiken. Detta är en i grunden elitistisk tanke. Politiska frågor, hanteringen av statens medel och hur staten uppträder gentemot medborgare och övriga invånare har sina inskränkt formella sidor men är nästan alltid delar i processer där värderingar också finns med. Det finns inga över samhällets sociala och politiska motsättningar stående personer som är helt oberoende av samhällets sociala och politiska liv; detta är illusioner.

Utskottet har vid årets granskning - även om polemiken kanske låter annorlunda - varit hyggligt enigt. Detta är det, tror jag, viktigt att slå fast. Det visar att det har gått att få fram bra slutsatser på de områden som vi har granskat. Endast fyra reservationer är knutna till det här ärendet. Till sin karaktär - om jag ska karakterisera reservationerna - har de svårt att hitta egentliga konstitutionella frågeställningar. Det är snarare värderingsmässiga och politiserande frågeställningar som kommer in. Liksom Göran Magnusson reagerar jag på vad utskottets ordförande säger om vilka slutsatser som kan dras av detta eller vilka slutsatser som dras när det gäller reservationerna - att det skulle vara fråga om en sorts regeringsmaktens arrogans. Det målas upp en bild av att det förekommer en arrogans i den nuvarande regeringen. Det är en allmän bild som på något sätt är den gängse bild som ska präglas. Men det är kanske lättvindigt att flirta med den. Om vi granskar utskottsordförandens exemplifieringar finner vi att det egentligen inte handlar särskilt mycket om arrogans. Han tar upp frågan om Utrikesnämnden och Österrike. Mats Einarsson kommer senare att utveckla hur vi ser på granskningen av den frågan. Men där är problemet snarare den nya situation som Sverige ställs inför som medlem av EU, där det är nödvändigt att beslutsprocessen i vissa situationer är väldigt snabb. Detta är inte uttryck för arrogans utan för ett problem som en ny situation skapar för den svenska politiken. Man måste naturligtvis tänka över samrådsförfarandet och hur man i det politiska systemet ska handla. Regeringen ska ju representera Sverige och gör det i dessa sammanhang, men ibland ställs man inför situationer där man på kort tid måste ge ett snabbt svar om den svenska positionen. Denna fråga har vi ännu inte löst på ett riktigt bra sätt, och utskottsmajoriteten benämner det också i betänkandet som ett problem vi måste tänka på. Men jag tror inte att man bör förfalla till att säga att någonting som har orsakats av denna problematik är ett uttryck för arrogans. Den andra frågan som Per Unckel anför som uttryck för regeringens arrogans gäller omförordnandet av chefen för Riksrevisionsverket. Här kan man ju göra en helt motsatt bedömning. Regeringen tog egentligen alldeles för mycket hänsyn till personliga krav och önskemål. Därför fattade man beslutet för sent. Man kunde ha fattat beslutet om vilken person man ville se som chef för detta verk mycket tidigare. Det är ju regeringens verk, och därför äger regeringen frågan om tillsättning av personer. Man kunde ha fattat beslut utan detta hänsynstagande till personliga önskemål. Detta var inte nödvändigt, men regeringen agerade ju här med en viss beslutsvånda. Det skulle jag nog vilja beteckna som motsatsen till arrogans. Också frågan om tjänsteupphandling är ett dåligt exempel på arrogans hos regeringen. Lagen om offentlig upphandling är något komplicerad. Det är utomordentligt viktigt att upphandlingar sker och att det blir en lika behandling av de företag som existerar på marknaden. De ska ha samma möjligheter att få sälja sina tjänster till staten när staten behöver varor eller tjänster. Men lagen om offentlig upphandling är inte lätt att tillämpa - det har vi nog kunnat konstatera. Vi kan också se att regeringen själv har tillsatt arbetsgrupper som ska försöka granska hur arbetet har gått och vad man kan göra för att förbättra och förstärka sina rutiner. Visserligen uttalar utskottet på den här punkten en samfälld kritik, men upphandlingsbrister har ju, som Göran Magnusson påpekade, också förekommit hos andra regeringar. Därmed skulle alla svenska regeringar plötsligt betraktas som arroganta eftersom de inte har levt upp till bokstaven i lagen om offentlig upphandling vid olika tidpunkter. I annat fall förfaller Unckels uttalande till att vara allmänt politikergnäll, vilket kanske inte är värdigt en ordförande i KU. Likadant är det när det gäller Telia och Telenor. Vi ska återkomma och diskutera det senare. Visst - vi har inte granskat Björn Rosengrens famösa uttalande om karakteristiken av den norska staten. Men man kan inte säga att det är ett uttryck för arrogans när regeringen hävdar svenska intressen i en konflikt med en annan stat i en affär. Att regeringen hävdar att affärsmässiga principer ska ligga till grund för affären är ju en politisk uppfattning. Den borgerliga reservationen är, vilket jag ska visa senare under debatten, egentligen ganska obegriplig. Den utgår från värderingar och är ett politiserande aktstycke och inte ett konstitutionellt aktstycke. Samma sak gäller egentligen utnämningsmakten. Som Mats Einarsson senare kommer att visa var de höga statliga tjänsterna förr i världen ett överklassreservat. Går vi lite längre tillbaka var de ett adelsprivilegium. Men nu är det ofta folk som åtminstone har en varierad social bakgrund. En del beskriver det som att de har gjort en klassresa innan de kommer dit. De representerar t.ex. bonderörelsen eller arbetarrörelsen och har sina rötter där. Detta retar naturligtvis Moderata samlingspartiet, som ju inte kan befria sig från att vara överklassens parti. Men det är inte uttryck för någon arrogans att regeringen utser folk. Man får verkligen leva med frågan om man lever upp till det som står i den moderata reservationen, nämligen att stödpartier har fått många utnämningar. Det är framför allt Centerpartiet som har fått det och varit ett stödparti. Vi andra är samarbetspartier. Men om detta skulle vara skäl att avsätta alla generaldirektörer, så kan jag tänka mig att det blir problem i ett framtida borgerligt regeringssamarbete. Men det får väl lösas på den borgerliga kanten. Det är alltså, fru talman, viktigt att vi håller tungan rätt i mun när vi diskuterar granskningen och inte i onödan skärper den polemiska tonen. Granskningen i sig har ett utomordentligt värde - riksdagen kan visa på när fel begås och tala om vilka gränser och regler som gäller. Det är egentligen tråkigt att regeringen inte är företrädd här och sitter på plats och lyssnar och tar emot de synpunkter som kommer fram i granskningsdiskussionen. Fru talman! Jag har varit med i några granskningsdebatter. Det är konstigt, men man glömmer alltid något. Årets granskning har blivit ganska bra, och det är inte minst tack vare den utomordentligt skickliga personal som konstitutionsutskottet har till hjälp. Jag har blivit den som har fått påpeka detta vid flera tillfällen, och jag får väl ta det som en god tradition att jag återigen får rikta ett tack till utskottets personal. Den har gjort att denna sakliga och kvalitativt goda produkt som detta betänkande utgör har kommit till stånd. Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan i betänkandet och avslag på alla reservationer.

Fru talman! Jag hade väl kanske inte räknat med att Kenneth Kvist skulle dra samma principiella slutsatser av granskningsbetänkandet som jag gör. Av det sista ärendet som utskottet har redovisat framgår det att det finns ett nära samarbete mellan socialdemokratin och Vänsterpartiet. Det känns i Kenneth Kvists inlägg som att detta samarbete går igen också i kammaren i dag. Det var uppenbarligen känsligt, det här med arrogansen. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att säga att ett intryck tränger sig på av en regering som är sig själv nog. Jag säger inte detta för att söka polemisk strid utan för att varna. När en regering börjar bli sig själv nog och inte uppvisar den känslighet som en regering på parlamentarisk bas bör uppvisa, då rör man sig ut mot en farlig zon av maktutövningen. Jag kan använda ett par av de exempel som Kenneth Kvist anförde i motsatt riktning. Det främsta är Österrikefrågan. Visst kan man beskriva det som att situationen var ny. Men en regering som är känslig funderar inför en ny situation en, två, tre och fyra gånger på vad denna nya situation i så fall kräver. En regering som förstår att man ska samråda med andra enligt grundlagen säger: Hur ska vi nu hantera detta för att kunna hantera den nya situationen? Den meddelar inte att man över huvud taget inte tänkte på saken. Här ligger beviset för arrogansen i öppen dag. När denna bastion inte längre höll, säger man att tiden inte räckte till trots att det inför utskottet har visats att andra länder hann med mer än den svenska. Förstå detta, Kenneth Kvist, och ta varning och berätta för samverkanspartierna vilka slutsatser varningen bör leda till.
Fru talman! Vi bör hyfsa debatten något. Det var inte någon företrädare för regeringen som sade att man inte tänkte på saken. Det var en tjänsteman i Regeringskansliet som tog som självkritik att man borde ha påpekat detta för regeringen, men faktiskt inte tänkte på det. Varför gjorde man inte det? Jo, därför att man upplevde att det var väldigt knappt om tid och att Sverige snabbt måste positionera sig till ett förslag från Portugals statsminister. Man skulle kunna bli det enda EU-land, förutom Österrike, som inte var med på vagnen. Denna politiska bedömning fick ske snabbt och ett uttalande göras fort utan att man hann med detta. Detta är en situation som vi måste problematisera och som vi inte behöver vulgarisera. Jag reagerar mot talet om arrogans. Det finns säkert maktfullkomlighet både här och där i maktens korridorer var de än finns. Det ska vi naturligtvis granska. Men det är så lättköpt. Man målar upp en bild av den nuvarande regeringen, nämligen att den skulle präglas av att vara sig själv nog och vara arrogant, och stryker den bilden medhårs. Om vi läser vårt betänkande och reservationerna finns det inget belägg för något så starkt omdöme. Det är viktigt att konstatera.
Fru talman! Kenneth Kvist måste ha tappat minnet något i fråga om hur statsråden har sett på Österrikeaffären. Utrikesministern har inför vårt gemensamma utskott medgivit att man inte tänkte på att kalla Utrikesnämnden. Här ligger själva nyckelfrågan. En regering som inte ens inser sina författningsmässiga förpliktelser är på det sluttande planet. Denna regering behöver upplysas av ett utskott som vårt att här gäller det att hålla sig till lag och författning och spela enligt de regler som vi har varit ense om ska gälla för demokratins utövande i vårt land. Det andra exemplet, som jag inte hann med i min förra replik, gäller utnämningsmakten. Landets statsminister medger inför utskottet att det är naturligt att förtjänst och skicklighet vid tillsättning av statliga ämbeten i högre utsträckning kommer att kunna appliceras på socialdemokrater och centerpartister än på andra. Det medger statsministern. Det ger mig skäl att understryka att detta också är uttryck för en regering som har tappat perspektiven på vad den svenska författningen säger om vår förvaltningstradition. Kenneth Kvist påpekar att vi har rört oss bort ifrån ett adelsprivilegium vid tillsättningen av statliga tjänster. Ser inte Kenneth Kvist att statsministerns uttalande leder fram till ett nytt adelsprivilegium, men i partipolitikens hägn? Vi ska varken ha adel eller partipolitik. Vi ska ha det författningen säger, nämligen de bästa männen och kvinnorna som kan sköta de ämbeten som den svenska staten behöver ha tillsatta. Man ser inte det som står i blixtbelysning i utskottets handlingar - här riktar jag mig även till Kenneth Kvist. Man ser inte de problem som maktutövningen uppenbarligen just nu rymmer inom sig.
Fru talman! Om man ska diskutera frågan om utnämning realistiskt är det ju så att regeringen äger att utnämna, och den ska göra det efter förtjänst och skicklighet. Det finns inget fall där man konkret kan belägga att man inte har tagit hänsyn till förtjänst och skicklighet. När det finns många personer i landet som har likartad förtjänst och skicklighet kan det smyga sig in en politisk värdering. Det är inte bra, men det kan det göra. Det tror jag inte är unikt. Det skulle vara mycket intressant att se, där den politiska färgen är noterbar, hur det var under det borgerliga regeringsinnehavets tid. Nu går det inte att se eftersom det är en stor politisk spridning på de människor som utsetts till de tjänster som ligger under utnämningsmakten. Jag tror att samma kritik som möjligtvis skulle kunna riktas nu, kanske skulle ha kunnat riktas då. Det är problematiskt, och öppenheten vid utnämningar skulle kanske kunna vara större. Icke desto mindre är det, enligt vår grundlag, regeringen som styr riket. Regeringen har under sig verk som ska vara självständiga. Riksrevisionsverket är inget undantag, utan har samma position som övriga verk. Det är då naturligt att regeringen har en utnämningsmakt. Så måste det vara. Det är ju egentligen bara därigenom som regeringen styr riket. Jag tror inte att man kan säga på någon saklig grund att det är värre eller mer av politiskt gynnande av de egna nu än det har varit under tidigare regeringar.

Fru talman! Jag ska börja med ett citat ur Grönköpings Veckoblad: Sanningen har sin givna plats även i politiken, men den får givetvis icke drivas så långt att den motverkar våra mer övergripande syften. Den som står för det här citatet är stadsrådet Joel Eriksson i Grönköping. Det publicerades för något år sedan. Under vårens utfrågningar inför konstitutionsutskottet har man ibland fått en känsla av att de där övergripande syftena varit lite väl mycket närvarande. Inom det politiska livet är det inte ovanligt att vi träffar på en del människor som är beredda att säga vad som helst för att åstadkomma en effekt. I likhet med Carl Hammarén kan vi i bästa fall möjligen, möjligen hoppas på att det skulle kunna omfatta även sanningen. Men man får försöka vara glad i alla fall. Allt som sagts i KU-utfrågningarna har ju inte varit lögn, även om en del tycks sakna sjukdomsinsikt i ämnet, så att säga. Fru talman! Salig drottning Kristina hade troligen rätt när hon medicinerade i frågan: Man bör säga sanningen, men alla sanningar böra icke sägas. Det är väl en instruktionsskyldighet som alla nyblivna politiker och även tjänstemän borde utsättas för från sina äldre kamrater. Möjligen skulle man också kunna tänka sig att vi alla fortlöpande höll oss underrättade om detta, för att nu citera något ur regeringsformen. Vi kan ju ha tappat bort den tidigare instruktionen på vägen. Det kanske är lika lätt att göra det som att glömma bort att diarieföra brev. Fru talman! Sanningen är ju faktiskt inte något som kan upphandlas på vilket sätt som helst. Den finns ju där helt enkelt, helt oberoende av lagen om offentlig upphandling. Fru talman! Konstitutionsutskottet är ingen sanningskommission. När utskottet samlar material för att få bakgrund till regeringens olika ageranden kan ibland allmänheten bibringas uppfattningen att vi har uppgiften att reda ut alla motstridiga påståenden som framförs i det material vi får in eller i de utfrågningar vi gör. Men så är inte fallet. Det är bara de påståenden som har relevans för vår granskning av regeringen som vi egentligen är intresserade av, eller för att vara helt korrekt - borde vara intresserade av. Det gäller alltså huruvida de kan peka på hur regeringen har agerat i förhållande till grundlagarna och i förhållande till övrigt regelverk. Fru talman! Om det t.ex. är så att en minister säger till en verkschef att vederbörande saknar sjukdomsinsikt, och de två har olika uppfattningar om i vilket sammanhang påståendet framförs så är det föga troligt att det ligger inom KU:s granskningsuppgift att reda ut sammanhanget. Möjligen skulle man i marginalen förstås kunna fundera omkring att om en minister hävdar att någon saknar sjukdomsinsikt så kan det kanske tyckas lite märkligt att samma minister anser att den tilltalade ändå har den förtjänst och skicklighet som regeringsformen föreskriver. Men det är mer i marginalen. Fru talman! Konstitutionsutskottet framstår ibland i den allmänna debatten som ett digitalt forum, dvs. ett där det bara finns ettor och nollor. Det är vi som har rätt och de andra som har fel, så att säga. Det är min uppfattning att så är det faktiskt inte. Visst, vi är alla människor. När jag för ca 30 år sedan läste lite socialpsykologi så fick jag lära mig en del om selektiv perception. Vi selekterar informationen som möter oss utifrån det grundläggande synsätt som vi tidigt lagt oss till med. Och det konstitutionella felet - ursäkta vitsen - har vi alla. Vi i oppositionen söker förstås extra medvetet eller omedvetet efter fel på regeringen, och de som stöttar regeringen har lite mer överseende med eventuella felsteg. Men även när vi skiljer oss åt i slutsatserna har vi oftast gjort en grundlig gemensam analys. Fru talman! Vid presskonferensen när vi presenterade det betänkande som vi i dag diskuterar sade jag att det finns ett seriöst och konstruktivt samtalsklimat i utskottet och att detta präglade vårens betänkande. Och jag menar det. Så är det. Jag tror att det är väldigt bra för utskottets anseende som granskare av regeringen. Detta har ju även andra varit inne på tidigare. Jag hoppas, fru talman, att det klimatet kan hållas vid liv i fortsättningen också. Jag hoppas också att det grönköpingska stadsrådet Joel Erikssons synpunkter på sanningens förhållande till de övergripande syftena i framtiden också kommer på skam. Fru talman! Kammaren är ju ett retorikens forum. I debatten i dag kommer vi nog att få se ett antal debattsåpbubblor, som förmodligen inte kommer att få något retorikpris. Men detta förtar inte den samlade bedömningen av utskottets arbete att det blir så i debatten. Fru talman! Vi har enats om flera kritiska synpunkter på olika ageranden på regeringssidan. Finansministern tycks ha saknat insikt - alltså vanlig insikt - om hur det egentligen ligger till med tryckfrihetsförordning och sekretesslag när det gäller diarieföring av brev. Visst, till hans försvar kan sägas att han var ny som minister. Men han var sannerligen inte ny i politiken, och även landstingsråd och verkschefer måste ju följa reglerna om diarieföring för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. Utskottet är också enigt i sina skrivningar om att utnämningarna av t.ex. verkschefer måste ske inom rimlig tid mellan utnämning och tillträde. Vi noterar speciellt när det gäller förordnandet av chef för Riksrevisionsverket att dröjsmålet var obefogat. Fru talman! Den upphandling som regeringen gör av externa tjänster har kritiserats för ofullständigheter i vissa granskade fall - även detta i full enighet. Utskottet har också granskat statsrådens uttalanden i vissa sammanhang och vi påpekar och upprepar att det finns anledning till restriktivitet med uttalanden som kan tolkas som ingrepp i myndigheternas verksamhet. Fru talman! Kristdemokraterna står bakom enbart två reservationer som fogats till betänkandet. Det gäller dels Österrikefrågan och Utrikesnämnden, dels icke-instruktionerna i Telia-Telenor-affären. Till dem återkommer vi i särskilda debatter. Men det är intressant att notera att grunden för denna vår kritik i båda fallen bygger på passivitet från regeringens sida - helt enkelt brist på handlingskraft. Fru talman! KU:s granskning av regeringen får ju inte några rättsliga effekter även om vi framför kritik på några punkter. Vår granskning är egentligen ett fortlöpande led i den offentliga debatten kring hur regeringen sköter sitt uppdrag utifrån de begränsningar som grundlagarna anger och det regelverk som vi har för regeringens agerande. En väl genomförd KU granskning är den bästa preventiva åtgärden för att regeringen ska vilja agera på ett korrekt sätt i förhållande till regelverket. Konstitutionsutskottet har alltså - oavsett vad dess kritiker säger - en viktig och betydelsefull uppgift i sin granskning av regeringen. Det är också en viktig del i det tillitsskapande arbete som är nödvändigt för en fungerande demokrati. Fru talman! Jag vill instämma i Kenneth Kvists beröm av kansliets arbete. Det är ofta väldigt tungt och jobbigt, och med mycket övertid. Jag vill också passa på att tacka för att vi har ett väl fungerande presidium i utskottet.

Fru talman! Kontrollmakten är fundamental för att demokratin ska fungera väl. Utgångspunkten är att alla offentliga beslutsfattare som utövar makt ska kontrolleras. Konstitutionsutskottets uppgift är att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utgångspunkten är att alla som utövar offentlig makt ska kontrolleras. Det är viktigt med en löpande granskning som upprepas år efter år. Jag tycker att denna granskning är ett mål i sig, utan att det därmed är ett mål att finna felaktigheter som leder till kritik mot ansvarigt statsråd. Det är ett värde i sig att den som utövar makt och har makt att besluta också vet att besluten och tjänsteutövningen granskas. Granskningen i sig är ett viktigt demokratiskt instrument som måste hanteras med mycket stor respekt och varsamhet. Det sägs ofta att detta hänger på om vi som granskare kan hålla fast vid granskningens konstitutionella karaktär. Det innebär att vi som ledamöter i KU ska hålla politiska värderingar vid sidan om. Jag måste också konstatera, efter några år i konstitutionsutskottet, att det naturligtvis är mycket begärt att inte komma fram till olika ståndpunkter på grund av just olika politiska tillhörigheter. Men trots allt, utan att ha så stor erfarenhet av granskningsärendena, så måste jag som representant för Centerpartiet säga att jag har en stor respekt för det öppna förhållande som hela utskottet har gentemot den regeringsmakt som vi är satta att granska. Fru talman! All offentlig makt utgår ifrån folket, och riksdagen är dess främsta företrädare. Riksdagens företrädare i konstitutionsutskottet har till uppgift att granska makten, men ej att vara domstol. Den granskning som konstitutionsutskottet är satt att genomföra är till för att förebygga missbruk av makt. En bra genomförd granskning har till uppgift att utveckla demokratin och försöka utveckla dess arbetsformer samt att vara uppmärksam på att det konkreta maktutövandet också förändras över tid. Därför är dagens debatt en viktig del i uppdraget att ständigt återvinna de demokratiska värdena och ständigt göra nya och överraskande granskningar av den makt som är beroende av folkets vilja. I dagens granskning återfinns ett flertal ärenden som från utskottets sida har granskats men ej markerats som något konstitutionellt avvikande eller anmärkningsvärt. Jag vill påstå att det är lika viktigt att på detta sätt avgöra och redovisa att makten har rätt att både hantera och agera på eget mandat, utan att det för den skull är konstitutionellt fel - trots att det politiskt kan vara mycket anmärkningsvärt. Jag vill dock påpeka att för att granskningen ska vara och bli effektiv krävs en mångfald av granskare. Som centerpartist vill jag säga att mångfalden av medier är mycket viktig, och antagligen det avgörande för att granskningen ska bli effektiv och också nå resultat. Dagens granskning visar också vikten av att granskningen faktiskt får ha sin tid. Ibland kan det vara av värde att ärenden t.o.m. ligger till sig. Jag måste i ärlighetens namn säga att det är en åsikt som jag har tagit till mig efter den här hanteringen. Det är svårt att avgöra vid själva anmälningsförfarandet vilket ärende som i slutändan är konstitutionellt viktigt. Årets granskning innehåller ett flertal ärenden som medialt fått en oerhört stor uppmärksamhet, men vars konstitutionella karaktär ändrat sig under utskottets hantering och utfrågning. Så har t.ex. skett vad gäller regeringens utövande av utnämningsmakten och ansvar för chefstillsättningar. Fru talman! Även om ärendena inte ska debatteras i inledningen vill jag ändå lyfta fram några ärenden utifrån Centerpartiets ställningstaganden. Det gäller regeringens skyldighet att överlägga med Utrikesnämnden som också fått en annan karaktär än vad själva mediedebatten inledningsvis stod för. Fru talman! Vi i Centerpartiet anser att granskningens första ärende om regeringens skyldighet att överlägga med Utrikesnämnden i ett långsiktigt demokratiskt perspektiv kanske är det viktigaste ärendet som vi i dag hanterar. Jag ska inte fördjupa mig i ärendet, men det är ett exempel på det jag inledningsvis sade, nämligen att maktens arbetsformer ständigt ändras över tiden. Därmed är en löpande och återkommande granskning väldigt avgörande för att kunna få den här belysningen. Anmälaren ifrågasätter om inte regeringens handlande borde ha föregåtts av överläggningar i Utrikesnämnden. Ärendet visar hur det svenska medlemskapet i EU ställer stora krav på nya arbetsformer. Vi måste vara uppmärksamma på att ärenden med stämpeln brådskande, som i fallet Österrike, inte får innebära att man bortser från krav på överläggningar med Utrikesnämnden. Ärendets anmälan visar vikten av att just finna arbetsformer så att EU-medlemskapet inte blir ett redskap eller en ursäkt för att bortse från svenska konstitutionella krav. Vi i Centerpartiet anser inte att brådskan var nödvändig och inte heller att statsministern och utrikesministern med rätta kan hänvisa till kravet på snabbhet och att det var många länder inblandade i det här fallet. De involverade statsråden, som faktiskt ansåg att ärendet var av större utrikespolitisk vikt, borde ha varit mycket uppmärksamma på kravet på överläggningar med övriga svenska partier. Jag återkommer i detta ärende senare då ärendet i sig har flera dimensioner som Centerpartiet politiskt har tagit hänsyn till. Centerpartiet har i detta ärende ställt sig bakom den reservationsskrivning som anger att statsråden Göran Persson och Anna Lindh har underlåtit att i tid hålla Utrikesnämnden underrättad och att detta inte kan vara förenligt med bestämmelserna i regeringsformen. Ett ärende som förekommit i mediedebatten under lång tid och nästan haft karaktär av TV-drama är ärendet om näringsminister Rosengrens tjänsteutövning i samband med Telia-Telenor-affären och om regeringens hantering av samarbetet äventyrat stora belopp av skattebetalarnas pengar. Här anser Centerpartiet att majoritetens ställningstagande inte gått tillräckligt långt. Centerpartiet ställer sig därmed bakom den reservationsskrivning som anger att regeringen måste anses haft skyldighet att tillse att avtalet fullföljdes. Fru talman! Även om debatten inledningsvis har haft ett annat tonläge, tycker jag att KU:s granskning på ett bra sätt visar en enighet i de flesta bedömningar. Det är bra. Det finns dock några avvikande ståndpunkter där Centerpartiet ansett att majoritetsskrivningen inte gått tillräckligt långt. Fru talman! För de intresserade vill jag uppmärksamma att KU:s granskningsbedömning på ett mycket rakt och öppet sätt har kritiska formuleringar även om Centerpartiet ibland har kommit till en annan slutsats och därmed valt en annan formulering. Jag tror att det är värdefullt för konstitutionsutskottets fortsatta arbete. Det har ju ett antal talare sagt tidigare också.
Fru talman! Konstitutionsutskottets granskning - konstitutionellt värn eller politiskt redskap? Det är titeln på en intressant uppsats som lades fram 1998 vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Författaren heter Lars Davidsson. I mitt inledningsanförande vill jag ta upp hans synpunkter på de senaste årens KU-granskningar innan jag översiktligt kommer in på några av de frågor som är föremål för årets granskning. Författaren har studerat olika aspekter på KU:s granskning under 20 år med början riksmötet 1975 96. Hans syfte har varit att försöka klarlägga om granskningen främst varit konstitutionell och juridisk eller politisk till sin natur. KU:s granskning består ju av två delar. Det handlar dels om initiativet till granskningen, dels om genomförandet av granskningen. De här båda komponenterna behandlar han var för sig, eftersom det i realiteten rör sig om två skilda fenomen. Det gäller dels riksdagsledamöternas benägenhet att använda anmälningsförfarandet för politiska syften, dels utskottsledamöternas benägenhet att lägga politiska aspekter på granskningen av konstitutionaliteten i agerandet hos dem som är föremål för granskningen. Anmälningarna till KU får ju ofta uppmärksamhet i massmedierna. Det här avspeglas ofta i att anmälningarna är knutna till dagspolitiska händelser. Så är det också i samband med årets granskningar. Anmälningarna lämnas in under hela riksdagsåret och är alltså knutna till det ärende de berör, men granskningens resultat presenteras bara en gång om året. Författaren menar att detta medför att anmälningarna är tacksamma politiska instrument - det kostar ju ingenting att lämna i en anmälan. Det ger publicitet för anmälaren och negativ publicitet för den anmälda. Resultatet, i de fall det inte visar sig överensstämma med anmälarens anklagelser, riskerar inte heller att få lika stort genomslag som anmälan får, eftersom resultatet publiceras långt efter det att ärendet har förlorat sin koppling till dagspolitiken. Av uppsatsen framgår också att effektiviteten i anmälningarna är mycket låg, dvs. det är ovanligt att ett ärende leder till kritik mot den som granskas. Det kan ju med andra ord verka tämligen improduktivt att använda anmälningarna med tanke på att de ska leda till kritik som skadar statsrådet eller regeringen politiskt. Andelen eniga frianden under den studerade perioden var i förhållande till den totala ärendemängden hög, och så är det ju också i år. Men jag tycker att det är intressant att författaren också konstaterar att trots de ymnigt förekommande politiska anmälningarna bemödar sig anmälaren i den övervägande delen av fallen att försöka göra någon form av konstitutionell koppling. När det sedan gäller den andra delen av granskningen - den som handlar om genomförandet, dvs. den uppgift som vi KU-ledamöter har - drar författaren, utifrån data i sin studie, den slutsatsen att KU:s granskning av statsrådens tjänsteutövning kan klassificeras som i huvudsak konstitutionell snarare än politisk. Det största måttet på om granskningen varit opolitisk och konstitutionellt inriktad har varit graden av enighet i utskottets granskningsbetänkanden, menar författaren. Resonemanget bakom detta är att så snart en part vill blanda in politiska överväganden i betänkandet kommer enigheten att försvinna, eftersom utskottet är parlamentariskt sammansatt och således består av en samling politiska motståndare. Men till detta kan ju komma fall där utskottets ledamöter gjort en konstitutionell bedömning av ärendet och kommit till olika slutsatser. Sammanfattningsvis menar författaren att KU utför en i huvudsak opolitisk granskning. Han ger alltså utskottet ett gott G eller kanske t.o.m. ett VG. Han ifrågasätter om enigheten skulle bli radikalt större om utskottets uppgifter skulle övertas av jurister. Det är ju någonting som har framförts vid olika tillfällen. Fru talman! Den här uppsatsen gör enligt min mening en bra analys och beskrivning av KU:s granskning under en viktig tioårsperiod med regeringar av olika politiska kulörer. Det är skälet till att jag inför den fortsatta granskningsdebatten i dag vill rapportera om studiens slutsatser till mina kolleger i riksdagen. Fru talman! Förra årets granskningsdebatt kom ju mest att handla om det ärende som rörde regeringens agerande vid Europadomstolens prövning av målet mellan Torgny Gustafsson och svenska staten. Vi var många ledamöter som med rätta var upprörda över det sätt som ärendet har hanterats av facket och regeringen. Den granskningsdebatt vi håller i dag kan tyvärr inte omfatta det som blir årets största och svåraste granskningsuppgift, nämligen den som handlar om statsministerns Sydafrikasatsning. Men det finns ändå andra stora frågor att behandla i dag. Jag vill först peka på Telia-Telenor-affären, där Folkpartiledaren Lars Lejonborg står som anmälare. Den här frågan har föranlett en lång och intensiv debatt i utskottet där meningarna går mycket tydligt isär mellan de borgerliga å ena sidan och s, v och mp å andra sidan. Vi från den borgerliga kanten anser att Björn Rosengren inte har uppfyllt sitt ansvar som statsråd och chef för Näringsdepartementet när det gäller att vårda aktieägaravtalet. Han förtjänar därför kritik för sitt sätt att sköta, eller snarare att inte sköta Telia-Telenor-affären. Jag kommer att utveckla det närmare när den frågan kommer upp. Folkpartiet delar en reservation med moderaterna när det gäller kulturminister Marita Ulvskogs handläggning av frågan om subventioner för digitalavkodare. Frågan gäller om statliga medel används på ett sätt som står i strid med KU:s tidigare uttalande om detta. Jag vill också nämna den borgerliga reservationen rörande regeringens skyldighet att överlägga med Utrikesnämnden. Statsministerns och utrikesministerns sätt att helt nonchalera, ja inte ens tänka på kontakterna med ledamöterna i Utrikesnämnden eller ens partiledarna i den här viktiga frågan om EU:s bojkott av Österrike är verkligen upprörande. Jag utvecklar senare i debatten min kritik i de här frågorna. Jag står naturligtvis bakom samtliga Folkpartireservationer, men nöjer mig med att yrka på godkännande av anmälan i reservationerna 1 och 4.

Fru talman! Det var en påpasslig och intressant redovisning som Helena Bargholtz gjorde av den akademiska uppsatsen från Uppsala. Det är viktigt att anmälningarna till konstitutionsutskottet inte är politikens förlängning - man förlorar en politisk fråga och sedan anmäler man den till KU därför att man vill fortsätta och skapa massmediala poänger. Det har säkert förekommit. Samtidigt vill jag betona att det är oerhört viktigt att ledamöter tillsammans är vaksamma och naturligtvis anmäler så mycket som möjligt, gärna fler än de regelmässigt ca 30 anmälningar som KU får. Men då måste man tänka på att det ändå ska ha en konstitutionell substans. Jag tänkte på detta med politiserande anmälningar. Telia-Telenor-affären karakteriserade Helena Bargholtz själv i utfrågningen med orden: Detta är anmält därför att det är vår absoluta övertygelse att det politiska systemet i princip inte är lämpat för att utöva företagsledning och företagsägande. Bakgrunden till Folkpartiets anmälning av Telia-Telenorärendet är deras politiska ståndpunkt och synpunkter på staten som företagare. Den är egentligen inte en konstitutionell anmälan utan just precis en sådan där politikens förlängning som Helena Bargholtz förtjänstfullt drog fram och visade förekommer när det gäller anmälningar.
Fru talman! Jag vill konstatera att riktigt rätt citerar inte Kenneth Kvist mig. Jag har själv tittat på det här, och jag kommer att utveckla det när vi kommer till det ärendet. Som mycket klart framgår av anmälan om granskning handlar det om att veta hur det här har gått till och ansvaret för detta, och det är en politisk fråga. Att det sedan också finns med att vi inte gillar det här är självklart. Men jag vill framhålla att det inte är grunden för anmälan. När detta beslut var fattat av riksdagens majoritet var det självklart från den borgerliga sidan att det här måste skötas på ett konstitutionellt riktigt sätt.
Fru talman! Vi ska väl inte kriarätta varandra. Men om jag läser innantill och citerar alldeles exakt så sade Helena Bargholtz: "Ett av skälen till att Folkpartiet vill ha denna KU-prövning är vår absoluta övertygelse om att det politiska systemet i princip inte är lämpat för att utöva företagsledning och företagsägande." Det må vara Folkpartiets åsikt och den ska naturligtvis Folkpartiet föra fram i politiska debatter om principerna för statligt företagandes för eller nackdelar. Det är Folkpartiet opåtalt. Men detta är ju en värdering. Gällande regelverk gör ju statligt företagande möjligt. Gällande regelverk, gällande riksdagsbeslut är ju sådana att staten faktiskt har en företagsamhet, har företag, är ägare till företag och måste utöva sin funktion som ägare. Då kan man liksom inte grunda en anmälan på det skälet att man ogillar denna politik att staten är ägare till företag. Då har man gjort en politisk anmälan och en anmälan som är dåligt konstitutionellt funtad.
Fru talman! När man tittar på anmälan som den är formulerad handlar det bl.a. om att man vill få klarhet i ansvarsfrågan kring hur det här ärendet har hanterats. Det är det som är det viktiga.

Fru talman! Årets granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning har omfattat ett 30-tal ärenden. Flera av dessa har inte föranlett något särskilt uttalande av utskottet. I andra ärenden har utskottet kunnat ena sig och i några förekommer varianter och något mildare kritik från majoriteten där den inte ansett att det har gått att kritisera från konstitutionella utgångspunkter men där ändå just sådan kritik lämnats av reservanter. I de flesta ärendena råder alltså ett slags samsyn och konstruktiva påpekanden som jag menar är väldigt viktigt för oss ledamöter i KU när det gäller granskningsbetänkanden - lyckade försök att höja granskningen över partipolitikens ståndpunkter. Några fall där blockreservationer förekommer är nog, menar jag, exempel på något av ett misslyckande i det här avseendet. Det särskilda med KU:s granskningsbetänkande är att vi överlämnar det färdigt till riksdagen som formellt egentligen bara tar emot eller inte i det rådande skick det är. Men för att få offentlighet kring hur vi i KU resonerat i de olika frågorna hanteras granskningen som om den vore ett vanligt betänkande med reservationer, debatt, beslut och voteringar. Kammarbehandlingen av granskningsbetänkandet är i sig en fråga för diskussion. När frågor, fru talman, blir massmedialt heta skapas lätt en attackerande och en försvarande sida. Jag själv och Miljöpartiet som inte tillhör något politiskt höger eller vänsterblock kan därför i granskningen ta ställning utan särskild lojalitetshänsyn till de andra partierna. Det har jag också gjort efter bästa förmåga under vårt arbete. Min strävan har varit att enbart försöka se till saken och till vårt ansvar. Med tanke på att jag i den rollen ibland blivit vågmästare har det inneburit en tredje ståndpunkt som kunnat vinna gehör hos majoriteten och sedan vävts in i den utskottstext som har blivit majoritetens. Jag har alltså lagt mig vinn om att också undvika att dra politiska poänger eftersom jag anser att vår huvuduppgift i KU när det gäller granskningen är att göra bedömningar så fria som möjligt från just partipolitiken. Fru talman! Konstitutionsutskottets granskningsansvar är grundläggande och av stor betydelse för vårt parlamentariska styrelseskick. Det är vi alla överens om, och vi arbetar alla i den andan. Därför är det också viktigt att vårt arbete håller en hög kvalitet, inte minst i de offentliga utfrågningarna. Det har då och då hänt - jag tror att vi alla är skyldiga till det - att vi borrat djupare i frågor än som är relevant. Vi hamnar på sidospår som leder fel, och vi bromsar kanske inte i tid. Ibland upptäcker vi nya huvudspår, som anmälande riksdagsledamot inte har tänkt på och som i stället leder oss rätt. Utskotten har möjligheter i detta avseende och utnyttjar dem också. Med detta vill jag säga att vi ständigt behöver ställa under debatt det sätt på vilket vi genomför vårt arbete och ska tillåta oss en hög grad av självkritik. Utskottet är ingen domstol. De som vi frågar ut svarar inte under sanningsförsäkran, och vi har inga sanktionsinstrument. Däremot ska vi visa på bristerna i regeringens handläggning och effektivitet och därmed också på bristerna i demokratin. Det är vår uppgift. Även om vi vid granskningen inte kan konstatera felaktigt handlande ur konstitutionell synpunkt och av den anledningen inte kan föra fram kritik, kommer utskottet ofta fram till att regeringen hade kunnat handla på ett annat och mer förutseende, helt enkelt mer kompetent sätt. Det rör sig ofta om brister i planeringen och kanske i ledningens helhetssyn. Politiskt tunnelseende och ad hoc-lösningar gör regerandet mindre effektivt och mer sårbart vad gäller kvaliteten. Det här visar granskningen, och även om det alltså inte är ett regelbrott som begås, finns det givetvis ett politiskt pris i en annan ända. Det anmälningsärende som vuxit sig störst under vårens granskning handlar om Sydafrikasatsningen, och det ärendet har vi tyvärr inte hunnit bli färdiga med. För min egen del har just den frågan, eftersom Miljöpartiet gjorde anmälningen, framstått som särskilt viktig och intressant, men den får vi återkomma till när granskningen har avslutats. Den brist inom Regeringskansliet som tydligt framstått i flera ärenden och som utskottet enat kritiserar rör upphandlingsförfarandet och hur väl lagen om offentlig upphandling följts. Den kritiken borde nu snabbt leda fram till ändrade rutiner, som säkrar goda marginaler och framstår som ett föredöme för andra myndigheter. Jag är övertygad om att upphandlingsfrågorna även i fortsättningen kommer att sättas under lupp av förtroendevalda och av samhället i övrigt. Fru talman! Vad gäller de övriga ärendena återkommer jag under respektive debattavsnitt. Jag väljer medvetet att inte gå upp i de ärenden där utskottet varit helt överens eller som kunnat läggas till handlingarna utan något särskilt uttalande. I stället kommer jag att välja de frågor där jag anser att ytterligare belysning kan vara av värde. Jag har inte haft anledning att reservera mig i något av granskningsfallen, och det beror på att jag anser att olika varianter av berättigad kritik har förts fram där det har varit befogat och att jag inte står bakom reservanternas särskrivningar. I övrigt, fru talman, anser jag att regeringen borde vara representerad under granskningsdebatten här i kammaren.

Fru talman! Jag uppskattar mycket Per Lagers arbete i konstitutionsutskottet. Han bidrar med sin lågmälda och eftertänksamma argumentationsteknik verksamt till utskottets arbete. Men jag blir en liten aning förtörnad när han gör gällande att oförmågan att skilja mellan höger och vänster i politiken skulle göra Miljöpartiet särskilt skickat för granskningsarbetet. Jag tycker att det är närmast en oförskämdhet mot konstitutionsutskottets övriga ledamöter. Visserligen utgår granskningen säkert ibland från lite olika syn på statsförvaltningen och på utövandet regeringsmakten, vilket är naturligt, men jag tror att vi från alla partier ändå utgår från att vi ska granska att regeringen verkligen arbetar under lagarna. Därvidlag sticker inget parti ut mer eller mindre än något annat, även om vi ser exempel på partipolitiserande reservationer o.d. i betänkandet.
Fru talman! Jag vill givetvis inte alls framstå som en person som är mer lämplig än alla de andra i KU för det arbete som vi bedriver där. Däremot påpekade jag att Miljöpartiets ställning i den svenska politiken gör att vi står fria från det ena och det andra politiska blocket, i den här granskningen och i många andra frågor. Det gör det lättare för mig som ledamot i KU att försöka hålla linjen ren. Vad jag framförde var att jag inte har några särskilda lojalitetshänsyn.
Fru talman! Den enda lojalitetshänsyn som vi i Vänsterpartiet har i KU gäller att regeringen ska arbeta enligt författning och enligt lagar och förordningar. Det är den lojalitet som vi känner. Vi har inga lojalitetsband därför att vi i likhet med Miljöpartiet råkar samarbeta med regeringen. Det har inte heller den socialdemokratiska gruppen i KU. Den står bakom kritiska skrivningar på en rad punkter mot den egna regeringen eftersom man vårdar sig om författningen. Jag tror inte att man ska inbilla sig att man inte har politiska värderingar därför att man menar sig stå mellan de s.k. blocken. Sådana värderingar har Miljöpartiet precis som alla andra partier, och det är inte vare sig mer eller mindre väl skickat än de att försöka utöva en saklig granskning inom konstitutionsutskottet.
Fru talman och Kenneth Kvist! Jag tror att vi alla strävar efter denna sakliga belysning och efter att hålla oss helt fria från de partipolitiska lojaliteterna. Men i de heta frågorna, där det blir en stor medial uppmärksamhet, är det väldigt lätt att hamna i en höger eller vänsterfåra, där det i de här fallen handlar om attack och försvar. Man kan se hur partierna lätt faller ut så just i de här svåra fallen. I de flesta fall klarar vi detta, men i de svåra fallen framträder lätt den här vänster-höger-skalan, och blocktänkandet blir synligt.